Herr talman! Till statsutskottets förevarande utlåtande nr 197 har fogats en gemensam borgerlig reservation som gäller Kungl. Maj:ts förslag om ändringar i den judiciella indelningen i Kalmar län. Reservationen bygger på en motion, i vilken föreslagits att riksdagen avslår Kungl. Maj:ts förslag såvitt det berör Kalmar län. Reservanterna önskar för sin del att Kungl. Maj:t skall uppskjuta ikraftträdandet av beslutet om judiciella indelningsändringar i Kalmar län och yrkar därför avslag på Kungl. Maj:ts förslag i denna del. Under 1968 har en hel del kommunsammanslagningar ägt rum i enlighet med de planer som fastställts för kommunblocken. Dessa sammanläggningar berör även Kalmar län, och på grund härav måste helt enkelt vissa judiciella indelningsändringar vidtagas. Bl a. förs två kommuner från Kronobergs län över till Kalmar län. Låt mig säga, herr talman, att det inte är någon hämndeaktion från min sida på grund av att storebror naggar oss i kanten, att jag har en annan uppfattning än reservan terna på denna punkt. Jag skall försöka redogöra för bakgrunden härtill. I Kalmar län finns för närvarande sju underrätter, varav tre är s.k. ensamdomardomsagor. Sedan lång tid tillbaka har den praxis varit gällande, att häradshövdingtjänster i ensamdomardomsagor ej återbesättes som ordinarie. Det blir i stället extraordinarie tjänster på dessa ställen. Enligt den vedertagna uppfattningen att en domare bör vara ordinarie för att kunna vara tillräckligt självständig är detta förhållande inte något att eftersträva. Det anses också att dessa endomardomsagor från effektivitetssynpunkt inte bör bestå i framtiden. Man kanske bör påpeka att det i utredningsbetänkandet »>Ny domkretsindelning för underrätterna» föreslogs att det i Kalmar bara skulle finnas tre underrätter. Göta hovrätt har dock gått efter en annan linje och föreslår fyra underrätter, nämligen underrätter i Oskarshamn, Västervik och Kalmar samt en underrätt, som skall täcka Öland och södra delen av länet med Kalmar som kansliort. Det är också felaktigt att det som nu skall beslutas skulle vara något nytt, såsom hävdats av dem som yrkat bifall till reservationen. Vi har nämligen i denna kammare tidigare fattat beslut av precis samma innebörd som det som nu gäller Kalmar län. Jag vill bara erinra om att vi 1967 genomförde en reglering i västra Skåne av ungefär samma utsträckning som den som nu görs i Kalmar län. Personella, lokala och en mängd andra skäl talar också för att nu genomföra denna reglering i Kalmar län fr.o.m. den 1 januari 1969. Jag skall inte nu räkna upp alla dessa skäl. Ett noggrant övervägande av alla omständigheter måste dock leda till det resultatet, att man i Kalmar län i överensstämmelse med rådande praxis bör dra in de tre ensamdomardomsagorna: Ingenting talar för att riksdagens kommande ställningstagande till princippro” positionen om domkretsindelningen bör avvaktas. Herr Börjesson i Glömminge sade att det aktuella sättet att genomföra ändringarna på administrativ väg är felaktigt.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

Herr talman! Jag skall försöka att ge herrar Krönmark och Börjesson i Glömminge den helhetssyn på denna fråga som de har efterlyst. Under år 1968 har Kungl. Maj:t fattat beslut i ett stort antal fall om sammanläggning av kommuner eller delar av kommuner till större kommuner i enlighet med de planer som fastställts för indelning i kommunblock. Ett antal av dessa sammanläggningar berör också den judiciella indelningen. Detta gäller när kommuner eller kommundelar som läggs samman tillhör olika underrätters domkretsar. Den gällande lagstiftningen atgår nämligen från att en kommun inte kan delas på olika domkretsar. I Kalmar län måste tre av de kommunsammanläggningar som sker den 1 januari 1969 samtidigt föranleda ändring av den judiciella indelningen. Herr Fagerlund har redan berört detta. Men låt mig, för att kammarens ledamöter skall få en fullständig bild av situationen, säga att Algutsboda kommun i Kronobergs län förs till Kalmar län och förenas med Emmaboda kommun i Södra Möre domsaga. Hälleberga kommun — också i Kronobergs län — förs till Kalmar län och förenas med Nybro stad i Södra Möre domsaga. Med Nybro stad förenas också Alsterbro kommun, som ligger i Norra Möre och Stranda domsaga. Vidare förenas de i Hultsfreds kommunblock ingående kommunerna Hultsfred, Lönneberga och Målilla. Hultsfred och Lönneberga tillhör Sevede och Tunaläns domsaga. Målilla tillhör Oskarshamns domsaga. I Kalmar län finns för närvarande sju underrätter, nämligen rådhusrätten i Kalmar och sex domsagor. Tjusts domsaga har kansli i Västervik, Sevede och Tunaläns domsaga i Vimmerby, Oskarshamns domsaga i Oskarshamn, Norra Möre och Stranda domsaga i Kalmar, Södra Möre domsaga också i Kalmar och Ölands domsaga i Borgholm. I Tjusts domsaga och i Oskarshamns domsaga finns det två ordinarie domartjänster. I Södra Möre domsaga finns det en ordinarie domartjänst och en tjänst för tingssekreterare. De tre övri ga domsagorna — alltså Sevede och Tunaläns, Norra Möre och Stranda samt ölands domsagor — är, som jag redan sagt, rena ensamdomardomsagor.

Vidare var att beakta att Göta hovrätt efter närmare utredning hade föreslagit, att man den 1 januari 1969 skulle bilda de av domstolskommittén föreslagna underrätterna i Västervik och Oskarshamn, medan man i Kalmar skulle ha kvar rådhusrätten för Kalmar stad och dessutom en domsaga för Öland och för södra delen av länet utom Kalmar stad. Det var också att beakta att häradshövdingtjänsten i Sevede och Tunaläns domsaga i Vimmerby endast uppehålls med vikarie och att häradshövdingtjänsten i Ölands domsaga blir ledig den 1 mars 1969, då häradshövdingen vid domsagan pensioneras. Som herr Fagerlund framhållit återbesätts enligt sedan lång tid gällande praxis ej häradshövdingtjänsten i s.k. ensamdomardomsagor. Dessa domsagor avvecklas successivt, eftersom de med hänsyn till olika effektivitetsskäl anses vara för små för att bestå. Denna ordning medför i och för sig — och det är viktigt — den beklagliga konsekvensen att allt fler chefsdomartjänster uppehålls av vikarier. Detta är inte tillfredsställande, eftersom just domartjänster anses böra vara ordinarie för att säkra domarnas oberoende ställning. För närvarande är inte mindre än en tjugotal chefsdomartjänster i underrätt vakanta. I den situation som jag nu beskrivit måste övervägas, huruvida domkretsindelningen kunde ändras utan föregripande av riksdagens ställningstagande till den kommande propositionen om bl.a. ny domkretsindelning för underrätterna. I denna fråga har förslag nyligen remitterais till lagrådet, och proposition i ämnet torde komma att föreläggas 1969 års riksdag. Till detta vill jag säga att under en följd av år har fattats beslut som inneburit att domsagor med endast en ordinarie domare upphört. Jag vill bara erinra om att en liknande mer omfattande domkretsreglering för hela västra Skåne ägde rum den 1 januari 1967. Då sammanlades, i samband med att de i Kristianstads kommunblock ingående kommunerna förenades, tre domsagor i Kristianstadsområdet med vardera endast en ordinarie domare med rådhusrätten i Kristianstad. Vidare sammanlades Färs domsaga med kansli i Sjöbo, vilken också var en ensamdomardomsasaga, med den domsaga som har kansli i Ystad. Precis som fallet är med förevarande proposition förelades riksdasen frågan om vissa nya domartjänster i anledning av de refererade sammanläggningarna. Riksdagen hade då ingen erinran att göra. I fråga om Kalmar län har förelegat en del speciella omständigheter. Om man inte skulle ha tagit slutlig ställning till frågan om domkretsindelningen i norra delen av länet hade det kanske varit naturligt att förordna, att den i Hultsfredsblocket ingående kommunen Målilla skulle föras från Oskarshamns domsaga till Sevede och Tunaläns domsaga den 1 januari 1969. Skulle man senare komma att följa domstolskommitténs förslag till domkretsindelning skulle man kanske bara något år därefter återföra det nu i Hultsfred ingående Målilla till Oskarshamns domsaga. Detta skulle i och för sig vara olämpligt och talade för att man borde försöka finna en slutlig lösning redan till den 1 januari 1969. En ytterligare omständighet att beakta var att Borgholms stad, som den 1 januari 1969 går samman med andra kommuner, uttalat önskemål att, om domsagan ej skulle bestå i framtiden, få ta i anspråk Ölands domsagas kanslilokaler. Om staden finge överta dessa lokaler skulle stadens lokalproblem inför sammanläggningen kunna lösas. Möjligheterna att ta hand om den biträdespersonal som tjänstgör i de olika domsagorna måste också beaktas. I en del domsagor fanns vissa vakanser. En samlad lösning för hela länet den 1 januari 1969 skulle göra det möjligt att inom den nya organisationen ta hand om samtliga biträden. En partiell lösning skulle kunna leda till att man blev tvungen att nyanställa biträdespersonal, som kanske i ett senare läge måste friställas för att ge plats åt personal med längre anställningstid. Genom den samlade lösning som nu har beslutats har man vid den nya domstolen i Kalmar lyckats ta hand om all fast anställd biträdespersonal från Norra Möre och Stranda domsaga i Kalmar. En dellösning hade med säkerhet inneburit att Vid övervägande av dessa omständigheter har förhållandena bedömts så, att i enlighet med rådande praxis de tre rena ensamdomarsagorna borde dras in den 1 januari 1969. Ingenting talade för att riksdagens kommande ställningstagande till princippropositionen om domkretsindelningen borde avvaktas, eftersom man endast följt rådande Praxis. Reservanterna i utskottet har begärt att riksdagen skall ge till känna för Kungl. Maj:t att riksdagen förutsätter att Kungl. Maj:t uppskjuter ikraftträdandet av beslutet om ändrad judiciell indelning i Kalmar län till en tidpunkt då riksdagen har prövat principfrågorna. Reservanterna synes, såsom också herr Fagerlund understrukit, emellertid inte vilja göra gällande att Kungl. Maj:t har fattat ett i sak oriktigt avgörande genom beslutet att tre domsagor i Kalmar län skall upphöra. Ett återtagande av Kungl. Maj:ts beslut skulle få mycket olämpliga konsekvenser för verksamheten vid en del av de berörda domstolarna. I fråga om Sevede och Tunaläns domsaga gäller att den tillförordnade häradshövding, som nu tjänstgör där, har fått tjänst på annan ort. De mest kvalificerade biträdena har fått annan anställning. I fråga om Norra Möre och Stranda domsaga gäller att en del av kansliet skall övertas av annan hyresgäst den 1 januari och resten av kansliet den 1 mars 1969. I Ölands domsaga kommer den nuvarande häradshövdingen i praktiken att lämna sin tjänst i början av januari 1969. En tingsnotarie har fått anställning på annan ort. Hela biträdespersonalen har fått annan anställning liksom vaktmästaren. Möjligen kan ett biträde Stanna kvar. Hela kansliet är uthyrt till Borgholms stad.

Herr talman! Statsrådet Geijer hävdar att vad som skett har varit i överensstämmelse med tidigare praxis. Låt vara att det formellt ligger till på det viset, men, herr statsråd, det tillhör dock inte normal praxis att besluta medan det ligger en lagrådsremiss ute som avser en ganska genomgripande förändring av hela organisationen av underrätterna. I ett sådant läge anser jag, herr statsråd, att det hade funnits starka skäl för Kungl. Maj:t att behandla dessa frågor med särskilt stor varsamhet. Varken motionärerna eller reservanterna har gjort gällande att Kungl. Maj:t inte har följt lagens bestämmelser, utan vad det gäller är en bedömning av lämpligheten att besluta redan nu. I det fallet har jag, även efter att ha hört statsrådets inlägg, inte kunnat ändra min ståndpunkt.

Herr talman! Jag vill instämma med de talare som har talat för reservationen. Statsrådet Geijer har givit en alldeles korrekt bild av de indelningsändringar som ägt rum i Kalmar län. Statsrådet har också sagt att man, när man behövde göra en Översyn över domsagorna, hade man då även att ta ställning till domstolskommitténs förslag. Det förhåller sig alltså så, att man i en viktig principfråga går förbi riksdagen när det gäller Kalmar län. Det har sagts att Kungl. Maj:ts beslut överensstämmer med den praxis som har utbildats, och man har hänvisat till de ändringar och indragningar som skett i Kristianstads län. Jag vill då svara, att dessa saker inte är fullt jämförbara, eftersom åtgärderna i Kristianstads län vidtogs 1966, medan indelningsändringarna i Kalmar län enligt det föreliggande förslaget skall genomföras den 1 januari 1969. Det har också aviserats att riksdagen under första delen av 1969 kommer att få ta ställning till de nya principerna för underrättsorganisationen. Jag anser då att man i ett så pass viktigt ärende och med denna ringa tidsskillnad inte redan nu borde ha vidtagit dessa ändringar i Kalmar län. Statsrådet Geijer har också sagt, att ett bifall till reservanternas yrkande skulle få olyckliga konsekvenser med tanke på domartjänster, lokalfrågor o.s.v. Då har man bara, som herr Börjesson i Glömminge sade, att konstatera att riksdagen alltså i denna fråga har ställts inför ett fullbordat faktum på grund av vidtagna åtgärder från departementet.

Ett sådant förfaringssätt är orimligt, särskilt med tanke på att riksdagen redan under nästa vår skall ta ställning till principerna för underrätternas organisation i hela landet. Statsutskottet har inte varit enhälligt 1 denna fråga. Tyvärr finns det på reservationen enbart borgerliga ledamöters namn. Jag beklagar det, eftersom detta är inte är en politisk kontroversiell fråga. En motion har väckts, och den är undertecknad av representanter för samtliga i Kalmar län representerade partier. Motionen har i första kammaren framburits av en socialdemokrat. Min förhoppning, när jag nu yrkar bifall till reservationen, är att kammarens ledamöter har uppfattat motionen så som den bör uppfattas. Det är ingen partiskiljande fråga. Man önskar bara att Kalmar län inte skall särbehandlas i detta avseende utan att man skall få diskutera även det länet och de konsekvenser som en ändrad domkretsindelning kan få, när man skall bedöma frågan för landet i dess helhet. En sådan ändring som denna bör inte vidtagas innan riksdagen har fastslagit principerna för underrätternas organisation. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Kommunindelningsreformen har föranlett och kommer även för avsevärd tid framåt att tid efter annan föranleda förändringar i den judiciella indelningen. Jag konstaterar detta med anledning av att det är ett av de skäl som Kungl. Maj:t och utskottet åberopar i detta ärende. Dessa förändringar måste naturligtvis vidtagas, men det innebär inte att en så stor förändring som den nu föreslagna måste genomföras omedelbart före det beslut som nästa års riksdag kommer att fatta. Nästa år kommer vi att ta ställning till domstolskommitténs betänkande och domkretsreformen. Åtskilliga intressanta och principiella frågor skall då avgöras. En förändring av domkretsindelningen och därav föranledd ändring av stationeringsort för domsa Sorna kommer att väsentligt påverka åtskilliga andra myndigheter. Så t.ex. är lantmäteriets och häradsskrivarnas beroende av domsagornas stationering högst betydande. I det ena fallet vore den föreslagna ändringen till fördel, i det andra fallet till nackdel, då det Säller det nu framlagda förslaget. Jag skulle vilja efterlysa den röda tråden vid bedömandet av lokaliseringsfrågorna för länen — framför allt de län som brottas med bekymmer för den service som man har rättighet att fordra även i glesbygder. Vikarier på domsagorna måste vara ett övergående ont. Vi har, sade statsrådet, för närvarande ett tjugotal vikarier. Det är naturligtvis inte bra, men man bör inte överdriva betydelsen från rättssäkerhetssynpunkt av om det något år blir ytterligare några. Under en följd av år har man kunnat konstatera att endomardomsagorna har försvunnit, men detta har skett vid en tidpunkt som legat relativt långt före det slutliga ställningstagande som vi nästa år skall göra. Det verkliga skälet till utskottets ställningstagande är emellertid de praktiska svårigheter som Kungl. Maj:ts beslut kommer att föranleda för den händelse riksdagen bifaller reservationen. Dessa praktiska svårigheter bör dock inte överdrivas.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

Herr talman! Riksdagen skall nästa år ta ställning till en proposition om principerna för domkretsindelningen, och det blir ett betydelsefullt ställningstagande. I dag gäller det endast fullföljandet av en praxis, som tidigare tillämpats i liknande situationer. Kungl. Maj:t har ansett sig kunna vidta dispositioner i förvissningen att få riksdagens samtycke till den personalökning som kunde vara behövlig. Man kan inte säga att det är så särskilt länge sedan motsvarande situation förelåg. Herr Dahlgren talade om vad som hände i Kristianstads län 1966. I själva verket var det den 1 januari 1967 som motsvarande omläggningar vidtogs i Kristianstads och Ystads domsagor. Det är då knappast anmärkningsvärt att regeringen av praktiska skäl, vilka här utförligt redovisats, anser sig böra handla på ett likartat sätt beträffande Kalmar län, även om det i tiden kommer närmare de principbeslut som skall 1as nästa år. Riksdagen är kanske därför i detta fall något för känslig om den går emot propositionen.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 198 behandlar frågan om inrättande av ett nytt statsdepartement, alltså en följd av det beslut om en utökning av antalet departement som vi nyss fattade på hemställan av konstitutionsutskottet. Statsutskottets utlåtande ser rätt oskyldigt, för att inte säga oförargligt ut. Men det är med detta utlåtande som med ett isberg; det är mer under ytan än vad som syns ovanför. Statsutskottet har som bekant i allmänhet att ta ställning till förslag om utgifter, i detta fall till frågan om kostnaderna för avlöning till departementschefen — och denna är det ingen som missunnar honom — samt kostnaderna för tre nya tjänster i detta nya departement. Det nya departementet skall i huvudsak överta den verksamhet som för närvarande bedrives inom finansdepartementets s.k. ekonomienheter. Propositionens «hemställan <=: gäller nämnda utgifter, men den innehåller även annat som vi högermän inte velat skriva under. Delvis ger propositionen en sammanfattning av det nya departementets arbetsuppgifter, och delvis innehåller den i starkt koncentrerad form regeringens nya näringspolitiska program. Det brukar ju inte vara statsutskottets sak att yttra sig om den ekonomiska politiken eller om näringspolitiken; dessa uppgifter åvilar bankoutskottet. Den näringspolitiska delen av propositionen borde sålunda ha remitterats till bankoutskottet, men proposi tionens hemställan är nu sådan, att propositionen i sin helhet remitterats till statsutskottet där den hamnat på femte avdelningen. Jag har svårt att tro att regeringen väntat sig att oppositionen efter socialdemokratins markanta valseger skulle ansluta sig till regeringens politik i alla delar. Inte heller tror jag så illa om regeringspartiet, att det varit dess avsikt att på något sätt lönnligen få oppositionens sanktion för det nya näringspolitiska programmet. Vi har inom högerpartiet sett oss föranlåtna att i en motion framföra våra synpunkter på dessa frågor. Även enligt vår mening kommer av många skäl de näringspolitiska problemen att få allt större betydelse. Vi har således inte motsatt oss inrättandet av ett nytt departement — tvärtom har vi tidigare förordat ett särskilt departement för industrifrågorna. Vår motion bygger i huvudsak på de näringspolitiska riktlinjer för morgondagens samhälle, som utarbetades av en arbetsgrupp inom högerpartiet och som utgavs i juni. Det är alldeles särskilt på det näringspolitiska området som vi under en lång följd av år har framfört en konsekvent och skarp kritik mot socialdemokratin för dess brist på förståelse för näringslivets förutsättningar och sätt att arbeta, mot den alltför snabbt expanderande offentliga sektorn och mot skattepolitiken som driver upp kostnaderna och försämrar näringslivets konkurrensförmåga. Vi har på flera områden framlagt konkreta förslag för att skapa bättre förutsättningar för det svenska näringslivet att fylla sin uppgift. Regeringen har inte varit särskilt lyhörd för våra förslag. Den har gått vidare, stark i tron på sin egen förmåga. Man hyser samma tro, ja övertro, på statens förmåga att bättre än andra bedöma den framtida utvecklingen och utnyttja de möjligheter som forskning och teknisk utveckling öppnar. Vi förnekar dock inte att statliga insatser kan vara nödvändiga och berättigade på vissa områden, exempelvis när det gäller att stödja företag som kommit i underläge på grund av övermäktig konkurrens från utländska företag, subventionerade av staten. Exempel kan också hämtas från lokaliseringspolitiken, där statliga åtgärder kan vara oundgängliga för att under en övergångstid hålla i gång ett näringsliv som först på längre sikt kan bedömas bli lönsamt, eller helt enkelt därför att detta är ett bättre alternativ än andra, oftast kostsammare, arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det har vi i statsutskottet under senare år sett flera exempel på. I sådana fall har också alla utskottets ledamöter, oavsett partifärg, varit helt ense. Statliga insatser på företagsområdet får emellertid inte bli något självändamål. För er socialdemokrater är ökad statlig företagsamhet något i sig eftersträvansvärt, något som är djupt förankrat i er politiska ideologi, och ni gör det till något av en partipolitisk livsfråga. Det är ni i er fulla rätt att göra. Men vi har skyldighet att opponera oss, när vi tror att den politiken leder fel. Jag avslöjar knappast någon hemlighet om jag säger att vi i högerpartiet är, milt sagt, skeptiska till statsdrift. Socialdemokraternas grundsyn — tron på statens överlägsna förmåga — går som en röd tråd genom den Wickmanska väven. Nästan samtidigt som statsutskottets utlåtande justerades tonade den senaste illustrationen till de statsägda företagens förmåga eller snarare oförmåga att hävda sig fram i press, radio och TV. Det är mot bakgrunden av de väntade friställningarna i Durox i Skövde som man skall läsa försäkringarna i propositionen. Där sägs att man genom ökat statligt företagande kan skapa nya sysselsättningstillfällen och att det för de anställda är väsentligt att man tillvaratar möjligheterna till expansion och ökad sysselsätt ning. Dessa något karska försäkringar saknar ju täckning i den bistra verklighetens kalla värld. Jag förmodar att ni alla har sett den helsidesannons som socialdemokraterna publicerade i en stor del av den svenska pressen söndagen den 1 december. Ni känner säkert igen den: »SOS SARNA — vad gör dom nu då?» Jag kan ju inte läsa upp hela annonsen, men det kan vara skäl att ta en del av annonsen till protokollet för den händelse ingen har sett den förut. Här står t.ex.: »Utan ett aktivt statligt företagande går det inte att trygga sysselsättningen.» Det är något som de anställda i Durox har anledning att tänka på för framtiden.

Man borde på socialdemokratiskt håll lära av erfarenheterna. Man kan inte undgå att undra över de roller som den enskilda företagsamheten får spela i detta sammanhang. I landsorten turnerande teatersällskap har inte så många skådespelare. Då måste de använda de skådespelare som finns i olika roller. Det är ungefär så regeringen tilldelar det svenska näringslivet dess roller. De enskilda företagen är bovar i första akten — i förstamajtalen och i valrörelsen. I andra akten är de mera acceptabla, dock bara för biroller; regeringen skall spela huvudrollerna. Men i tredje akten är det tydligen meningen att de skall spela frälsningssoldater och komma in och krafsa kastanjerna ur elden åt de statsägda företagen. Jag tycker att alla de erfarenheter som man kan dra av detta borde stämma socialdemokratins talesmän till litet eftertanke. Vi har i motionen och i många andra sammanhang sagt att om man skall kunna få till stånd ett bättre samarbete och samråd mellan stat och näringsliv, skall man inte först gräla på näringslivets män och ställa dem mot väggen och piska dem och sedan hoppas att de skall krypa till korset och vara villiga att förhandla och samarbeta. Nej, då måste det skapas ett ömsesidigt förtroende mellan staten och näringslivet och detta skall inte från regeringspartiets sida utsättas för en sådan missiro och ett sådant misstänkliggörande som skett. Erfarenheterna under de senaste åren har visat att nya statsföretag medför rubbningar i den fria konkurrenssituationen. Vad som åstadkommes i ökad sysselsättning på ett håll motsvaras mycket ofta av minskad sysselsättning på ett annat — plus och minus tar alltså ut varandra. Det liknar en lång eller en kort rockad, där man flyttar arbetstillfällena från en ruta i ett län till en ruta i ett annat län, men resultatet kan i alla fall bli att man till slut blir matt. Det vore förvisso, herr talman, mycket mer att säga i detta ärende, men avsikten med propositionen kan ju knappast ha varit att vi liksom fem minuter i tolv på detta års session och fem minuter i tolv under denna fyraåriga mandatperiod skulle repetera alla argument och motargument om näringspolitiken som framfördes i valrörelsen. Jag förmodar att dessa frågor ventilerades i höstriksdagens remissdebatt, som jag inte var i tillfälle att avnjuta, och jag är övertygad om att de kommer att diskuteras vid den kommande remissdebatten i februari och många gånger därefter. Av den annons jag tidigare visade upp framgår att vad som nu förbereds är att regeringen i 1969 års budget skall lägga tyngdpunkten på näringspolitiken. Jag förmodar att det kommer att bli ett av huvudämnena i den kommande remissdebatten. Det beror självfallet på att just på detta område går en bestämd skiljelinje mellan högerpartiets syn på näringspolitikens innehåll, utformning och inriktning och socialdemokratins syn på dessa frågor. Våra syften är nog — det hoppas jag åtminstone — desamma: effektiv, lönsam produktion, hög och jämn sysselsättning och ökad trygghet. Men metoderna skiftar och därvidlag skiljer vi oss åt liksom partiernas ideologier gör det. Jag hoppas också att socialdemokratin håller oss räkning för att vi fyller vår uppgift som opposition och inte bara skriver under och ger vår sanktion åt regeringens politik i alla avseenden. Vi har i korthet redovisat vår syn på dessa frågor i vår motion som jag redan har talat om och vars innehåll vi alltså ville att riksdagen skulle ge Kungl. Maj:t till känna. Utförligare har vi redovisat vår inställning i de näringspolitiska riktlinjer som jag tidigare talat om och som vi framlade i juni. även om inte utskottet, och jag befarar inte heller riksdagen, vill ge Kungl Maj:t till känna innehållet i motionen, vågar jag ändå uttrycka en stilla förhoppning att vårt program och innehållet i den här skriften inte skall vara alldeles okänt i det blivande nya departementet inom Kungl. Maj:ts kansli. Herr talman! Härmed ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Kaijser m.fl. beträffande punkt 4 och i Övrigt, för att befria herr Lindholm från den uppgiften, bifall till övriga punkter i utskottets hemställan.

Herr talman! Till det nu aktuella statsutskottsutlåtandet finns fogat ett särskilt yttrande för vilket bl.a. jag svarar. Med anledning härav skulle jag vilja göra några korta kommentarer. Vad först rör den aktuella departementsreformen i och för sig är det klart, att det i första hand ankommer på regeringen att själv söka lägga upp så effektiva och rationella arbetsformer som möjligt, varför det inte finns anledning för riksdagen att göra en proposition av den här arten till någon stor fråga. Emellertid skall ju riksdagen besluta i frågan och det kan då vara på sin plats med vissa synpunkter i anslutning till det framlagda förslaget. Från mittenpartiernas sida anser vi, att den aktuella departementsreformen är angelägen från flera synpunkter. Först och främst kan det nya departementet bli ett centralorgan, som initierar, framskapar och stimulerar en aktiv näringspolitik. Näringspolitiken över huvud taget har på senare tid blivit något av ett honnörsord, och man talar gärna om en aktiv eller en ny näringspolitik. Nu är det väl, herr talman, inte så lätt att i konkreta termer definiera detta begrepp och fastlägga en tydlig och avgränsad ram kring näringspolitiken. Från vårt håll anser vi dock att när samhället engagerar sig för en mera aktiv näringspolitik måste därmed menas, att samhället genom t.ex. ekonomisk politik, kreditpolitik, utbildningspolitik och åtgärder för forskning och utvecklingsarbete medverkar till förbättrade förutsättningar för produktionen. Vidare måste förutsättningar tillskapas för ett mera förtroendefullt samarbete mellan staten och näringslivet. I det sammanhanget vill jag uttrycka den förhoppningen, att det misstänkliggörande av näringslivet som sådant och dess ambitioner, som på vissa håll förekom under den senaste valrörelsen, skall avtona och helt försvinna. Det är självklart nödvändigt att det på marknadsekonomiska principer fotade näringslivet sköts rationellt och effektivt samtidigt som det känner och i gärning visar sitt samhällsansvar. Detta är inte en alldeles så enkel uppgift att fylla och arbetet härpå underlättas inte när den goda viljan att genomföra uppgiften dras i tvivelsmål. En blandekonomi som vår förutsätter ett intimt samarbete mellan stat och näringsliv, och en intensifiering av detta samarbete måste vara ett mycket viktigt inslag i en aktiv näringspolitik. Den i proposition nr 165 omnämnda utredningen om ökad information och vidgat samarbete mellan företag och samhälle måste därför hälsas med tillfredsställelse. Det är också tillfredsställande att det i propositionen klart utsäges, att en gynnsam utveckling inom näringslivet förutsätter att de små och medelstora företagen kan erhålla riskvilligt kapital i tillräcklig omfattning. Om en aktiv näringspolitik skall kunna leda till en i olika avseenden förbättrad samhällsekonomi är det nämligen av största vikt att de mindre och medelstora företagen ges så gynnsamma förutsättningar som möjligt att genom sin effektivitet öka de samlade produktionsresurserna och genom sin konkurrensförmåga motverka monopoliseringstendenser. Vi anser att enskilt och kooperativt näringsliv ger de bästa möjligheterna till god effektivitet och trygghet i fråga om sysselsättning och inkomst. Denna grundinställning betyder dock inte att vi avvisar tanken på statligt företagande. Sådant företagande kan nämligen vara motiverat i vissa fall och under särskilda betingelser, t.ex. av lokaliseringspolitiska eller sociala skäl. När det gäller det nya departementet skulle det i och för sig vara intressant att närmare diskutera den principiellt viktiga frågan om utformningen av en mer aktiv näringspolitik. Vi anser dock att en diskussion härom inte hör hemma i detta sammanhang utan får tas upp längre fram. En praktisk fråga av principiell natur rörande verksamheten i det nya departementet vill jag dock ta upp, och den har också understrukits i det särskilda yttrandet. Det nya departementets verksamhetsområde kommer att spänna över ett vitt fält. Verksamheten bör dock enligt vår mening skilja mellan å ena sidan de allmänt näringspolitiska uppgifterna, som bl.a. innebär ett främjande av näringslivets utveckling utan åtskillnad mellan enskilda, statliga eller kooperativa företag, och å andra sidan skötseln av de statliga företagen. Att så kommer att ske framgår delvis av det nya departementets organisationsplan där en särskild enhet skall inrättas för de under departementet sorterande statliga företagen, men jag har här velat understryka betydelsen av att skötseln av dessa och de allmänt näringspolitiska uppgifterna hålls isär. Jag har, herr talman, inte något särskilt yrkande utan har endast velat framföra några synpunkter i anslutning till det aktuella utskottsförslaget.

Herr talman! Det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta om inrättande av ett nytt departement och att anslå erforderliga medel härför är egentligen bara ett formellt fullföljande av en praxis som vi sedan ganska länge har vant oss vid. Som så ofta här i riksdagen står vi nu inför ett gammalt välbekant faktum när vi har en allom bjudande Kungl. Maj:t: »Vad göras skall är allaredan gjort — — — » Genom tidningar och på andra sätt har vi blivit vana vid att betrakta statsrådet Wickman som näringsminister, industriminister eller ekonomiminister; benämningen har varit olika. Den stora nyheten i förevarande utskottsutlåtande är egentligen att herr Wickman nu blir döpt och tydligen kommer att heta industriminister — om Kungl. Maj:t följer anvisningen från statsutskottet. Annars har ju herr Wickman fungerat i den rollen tidigare och kreerat den på ett sätt som har bedömts och måste bedömas olika. Från vår sida har vi ingenting att invända mot att det inrättas ett departement av detta slag. Herr Sjönell har här utvecklat tankegången både i motionen och i det särskilda yttrande som är fogat till statsutskottets utlåtande och som går ut på att de båda utomordentligt viktiga uppgifter, som skall skötas inom detta departement, under inga förhållanden får blandas ihop. Det gäller först och främst att samla den statliga företagsamheten och att ordna den departementala ledningen för denna företagsamhet. Hittills har den varit splittrad på ett stort antal departement. Sedan åtskilliga år har vi i arbetet här i riksdagen och av de debatter som förts kring dessa frågor måst konstatera att åtskilliga av de statliga företagen skötts mindre väl. Det återstår nu att se om det hädanefter skall bli bättre. Många exempel tycker jag ger oss anledning att därvidlag hysa vissa tvivel. På senaste tiden har tre fall aktualiserats, som på olika sätt illustrerar statliga företag, deras resultat av verksamheten och de ingripanden som gjorts från statens sida. Jag tänker på den årsredovisning som för några veckor sedan lades på kammarledamöternas bord rörande verksamheten vid Norrbottens järnverk. Det är på nytt ett nedslående aktstycke liksom det har varit under tidigare år. Medan järnverk i enskild ägo nu kan registrera någon ljusning är situationen vid Norrbottens järnverk lika bekymmersam som tidigare. Jag söker förgäves i årsredovisningen efter några antydningar om vilka metoder man tänker använda sig av eller vilka synpunkter som kan anläggas på möjligheten att förbättra det ekonomiska resultatet vid detta företag.

Det andra exempel, som jag vill peka på, har redan antytts av herr Björkman. Det gäller Svenska Durox AB i Skövde, som figurerar i dagspressen sedan en vecka tillbaka och som övertogs av staten för tre år sedan. Detta företag visar ett resultat som måste betraktas som minst sagt uppseendeväckande.

Maskinanläggningen kan över huvud taget inte köras för den drift som den är anskaffad för. Är det underligt att man blir fundersam över hur företaget sköts? Jag ställde under förra veckan en fråga i detta ämne till statsrådet Wickman, och jag antar att jag får svar på den i morgon, varför jag inte skall fördjupa debatten på denna punkt.

Jag kan inte underlåta att till protokollet anmäla min förvåning över den egendomliga debut statsrådet Wickman gör i sitt nya departement genom att inte vara närvarande när detta ärende behandlas. Det tredje exempel som jag vill peka på och som vi kommer till under nästa punkt på föredragningslistan gäller den fusion, som i somras gjordes på atomkraftsområdet. Alla vi som under många år varit kritiskt inställda till politiken i detta avsnitt är väl i och för sig positiva till att något händer och att det åtminstone görs ett försök till en förbättring. Man kan emellertid inte underlåta att uttala sin förvåning över i varje fall formerna för denna nya fusion. Man har ställts inför ett fait accompli utan att något har redovisats vare sig inför offentligheten eller inför riksdagen förrän det hela är färdigt. Detta får vi dock tillfälle att återkomma till under nästa punkt. Jag har velat anföra dessa tre praktiska exempel för att illustrera hur utomordentligt nödvändigt det är att få både en ny ledning för och ett nytt sätt att sköta den statliga företagsverksamheten, som växer och som i takt därmed snarast uppvisar alltmer nedslående resultat. Jag har i varje fall hittills dess värre knappast kunnat inregistrera några avsevärda förbättringar. Vi är alltså överens om att det behövs en effektivisering av ledningen.

— Jag skall be att till protokollet få registrera att statsrådet Wickman nu kommer in i kammaren. Och bättre sent än aldrig — det är verkligen nödvändigt att vi får diskutera detta viktiga ämne med statsrådet. Den andra sidan av problemet som berörs i det särskilda yttrandet och i våra motioner har mera utförligt behandlats av herr Sjönell. Jag vill bara understryka att även vi naturligtvis finner skötseln av den allmänna näringspolitiken utomordentligt viktig. Det är alldeles uppenbart att näringslivet i landet blir mer och mer beroende av den atmosfär som skapas för näringslivet och de arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter som företagsamheten får. Vi menar självfallet att företagsamheten som hittills skall grundas på enskilda initiativ och privat äganderätt, men vi menar också att atmosfären, förutsättningarna, det allmänna klimatet måste avsevärt förbättras. Och eftersom vi befinner oss i ett läge då det — som herr Björkman påminde om — är risk för att det härvidlag i stället kan bli en kraftig försämring, med allvarliga effekter för både landet och de anställda inom företagsamheten, är det nödvändigt att understryka vikten av klimatförbättring. Det är därför jag uttalar en förhoppning att statsrådet Wickman, när han nu blir herre i eget hus och får detta departement, skall angripa de näringspolitiska frågorna på ett riktigare sätt — mera samlat och kraftfullt, mera realistiskt och mindre socialistiskt-dogmatiskt än vi hittills sett prov på. Jag har inget särskilt yrkande, herr talman. Herr Sjönell har redan i allt väsentligt återgivit innehållet i det särskilda yttrandet, och jag ber att få påpeka att såväl folkpartiets som centerpartiets samtliga ledamöter i statsutskottet står för detta särskilda yttrande.

Herr talman! Herr Björkman gav uttryck åt högerns stora bekymmer inför de deklarationer som gjorts i propositionen angående det nya departementet. Herr Björkman tecknade bilden av ett isberg och menade att vi ser bara toppen och inte det som finns under ytan. Men herr Björkman bör väl då vara medveten om att på ett isberg finns det en stark bas, som ger en viss styrka även åt toppen. Under sådana förhållanden kan jag godtaga liknelsen om isberget ur den synpunkten sett. Sedan tycker jag att herr Björkman skulle ha avstått från att försöka tolka in mera i propositionen än den innehåller. Högern borde någon gång lära sig att när man behandlar problem som berör de många människorna i samhället skall man inte ständigt mana fram bilden av svårigheter som möter därför att man handlar på ett visst sätt. Politiskt har vi ju erfarenhet av hur högerns propaganda i det avseendet gång på gång blivit vederlagd av verkligheten, och jag är övertygad om att så kommer att ske även i detta fall. Herr Björkman säger, att statsutskottet egentligen inte skulle haft att yttra sig över den beskrivning av departementets arbetsmedel och verksamhetsområde som förekommer i propositionen, utan att detta skulle vara en angelägenhet som egntligen bort hänvisas till bankoutskottet. Jag vill då erinra om att propositionen i det avsnittet inte innehåller någonting annat än det som vi tidigare har beslutat om i detta hus. Det talas om investeringsbanken som ett medel, om lokaliseringspolitiken, om utvecklingsbolaget och om alla de övriga medel som vi i skilda sammanhang diskuterat tidigare när det gällt att effektivisera näringslivet i stort och den statliga verksamheten i synnerhet. Vi har dessutom, som hrr Björkman sade, haft en högermotion att behandla. När jag läste den kunde jag konstatera att det var vissa avsnitt ur högerns valpropaganda som i motionen förelades statsutskottet för prövning. Vi har från vår sida inte kunnat godta högerns betraktelsesätt, eftersom vi inte kan acceptera högerns resonemang om att samhället skall hållas utanför det som händer i näringslivet. Det som sker inom företagen är nämligen ingalunda en angelägenhet endast för dem som sitter i direktionsrummen, utan det är också något som angår de i näringslivet anställda och den del av samhället som berörs av de åtgärder som vidtas inom näringslivet. Den omfattande strukturomvandling som det svenska näringslivet — i likhet med näringslivet i övriga industrialiserade stater i Europa — har genomgått har ändå ganska klart markerat att åtskilliga betydande problem uppstår och att samhället har intresse av att ha inflytande på och insyn i den utveckling som äger rum. När det gäller omställningar av den art vi mött och säkerligen också kommer att möta i framtiden kan man inte göra gällande att samhällets uppgift är att tjänstgöra som något slags städgumma, som städar upp efter andra. I stället måste stat och kommun ha ett visst inflytande på vad som händer inom samhället i stort. Av denna anledning anser vi att de medel för departementets verksamhet som åberopats kan vara tjänliga. Det är möjligt att de behöver kompletteras och byggas ut på vissa punkter, men den beskrivning som givits innehåller i stort sett endast sådana medel som tidigare godkänts av riksdagen. Jag förstår att herr Björkman gärna skulle vilja tala om Durox. Jag har ingen anledning att speciellt gå in på det problemet. Oppositionen lever högt på att ett statligt företag begränsar sin verksamhet eller bedriver samverkan med enskild företagsamhet. Men det som hänt med Durox är väl ändå en obetydlighet jämfört med vad som hänt inom åtskilliga enskilda företag under det senaste året. Därför anser jag att man inte skall haussa upp denna fråga på det sätt man har gjort. Man har velat se detta företags verksamhet som ett uttryck för att all samhällelig verksamhet misslyckats. Enligt min mening är det tvärtom alledeles uppenbart att vi, när det gäller den samhälleliga verksamheten, får räkna med förändringar i produktionsformerna och förändringar i inriktningen på samma sätt som man får göra inom näringslivet i stort. Jag vill också framhålla att det enligt min uppfattning är av betydelse att staten i de stora frågorna har möjlighet att öva ett visst inflytande på utvecklingen. Herr talman! Det finns åtskilligt mer som jag skulle kunna säga på denna punkt, men med hänsyn dels till den digra dagordningen, dels till att riksdagen nu befinner sig i ett slutskede skall jag avstå från att ytterligare ar gumentera och vill endast yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nej, herr Lindholm, jag har inte alls sagt att jag är bekymrad över vad som står i propositionen. Jag har sagt att jag är bekymrad över den politik som kommer till uttryck i propositionen — och det är någonting annat. Det är resultaten av denna politik som vi nu har sett. Jag vill inte fortsätta liknelsen om isbergen, som jag började med, herr Lindholm. Man skall akta sig för isberg, framför allt för den del som inte syns, ty den är farligast. Det vore ett stort framsteg om ni på socialdemokratiskt håll någon gång — efter vunna erfarenheter — ville sluta tala om statsdriften såsom fullständigt överlägsen enskild företagsamhet. Om ni ville avideologisera frågan om näringspolitiken, skulle vi kanske kunna komma varandra litet närmare. Herr Lindholm menar att vår motion var ett avsnitt av vår valpropaganda. Vi har — som jag har sagt tidigare — lagt fram våra näringspolitiska synpunkter, men jag tror inte att herr Lindholm har läst detta program. Jag har redan uttryckt förhoppningen att den blivande chefen för det nya departementet ändå har kännedom om det, trots att utskottet och riksdagen inte ville ge dess innehåll Kungl. Maj:t till känna. Jag har i dag tyvärr bara ett exemplar, och jag tror att herr Wickman är närmast till, så ban skall få det. Jag skall gärna skaffa ett till herr Lindholm inom de närmaste dagarna, så kanske vi kan diskutera på en jämnare basis än nu. Vidare hävdar herr Lindholm att vi skulle vilja hålla samhället helt utanför näringslivet. Jag har inte sagt någonting sådant. Varför skall herr Lindholm tillskriva mig påståenden som han själv målar upp för att visa hur förfärliga vi är? Tvärtom talade jag ganska mycket om det ömsesidiga förtroende — jag understryker detta — som behövs för att man skall kunna åstadkomma samarbete och samverkan.

Herr talman! Herr Björkman var bekymrad över den politik som vi vill föra. Vad är det för politik? Vi vill att man på ett rationellt sätt skall utnyttja de olika resurser som finns och samordna dem för att ge dem högsta möjliga effekt. Kan det vara någonting att vara bekymrad över? Tvärtom borde väl herr Björkman såsom vän av näringslivets utveckling positivt medverka till att vi på ett så rationellt sätt som möjligt kunde utnyttja våra resurser. Herr Björkman kom tillbaka med talet om att vi beskyller näringslivet för allt möjligt i våra olika valtal. I själva verket har högerpressen gjort en karikatyr av de uttalanden som vi gjort på dessa områden, och med utgångspunkt i denna karikatyr söker man sedan ge ett visst innehåll åt våra uttalanden. Vi har ingalunda piskat näringslivet på det sätt som man gör gällande, utan vi har tvärtom uttryckt vår tillfredsställelse med utvecklingen i vissa avseenden. Vi har dock sagt att det finns betydelsefulla problem, som leder till för medborgarna ogynnsamma resultat. Vi vill vara med om en mera aktiv politik just för att hindra att dessa tråkigheter inträffar.

Herr talman! Jag tror att herr Lindholm lägger bekymren på fel ställe. Jag har inte uttryckt bekymmer på det sätt som han hävdar. Jag kan inte hjälpa, herr Lindholm, att jag har den övertygelsen att den näringspolitik som ni är så fångade i inte leder rätt, och det är detta som jag är bekymrad över. För Övrigt har jag flera gånger redan talat om samförstånd och samarbete, därför att ett ömsesidigt förtroende måste råda. Jag skulle vilja tillägga: Tänker ni på socialdemokratiskt håll aldrig på att det rent allmänt sett kan vara ganska farligt att inge människorna föreställningen, att staten kan sköta allting bättre än den enskilde? Tänker ni aldrig på att ni därigenom på lång sikt kan strypa människornas vilja att satsa på någonting och att verkligen vilja riskera någonting? Ni kan ändå inte komma ifrån, att inte ens statliga företag kan avskärmas från skiftningarna i konjunkturerna; det tror jag att statsrådet Wickman är tillräckligt mycket realist för att inse detta framgår också av propositionen. Man kan inte heller avskärma de statliga företagen från konsumenternas önskan att få bästa möjliga valuta för sina pengar. När konsumenterna märker att det finns bättre varor för samma eller lägre priser på annat håll väljer de också dessa varor. Den konkurrensen är också statliga företag utsatta för. Då borde ni inte måla bilder på det sättet ni gör: det skall gå alldeles utmärkt, bara det är statliga företag. Det gör det inte i praktiken; det är ju det vi har sett.
Herr talman! Herr Björkman har överdrivit innebörden i våra uttalanden om det samhälleliga inflytandet inom näringslivet. Vi har inte så kategoriskt poängterat, att ett statligt företag i alla avseenden skulle vara bättre än ett enskilt, men däremot har vi sagt — och det står vi för — att det inom samhället uppstår åtskilliga problem som det enskilda näringslivet icke bemästrar. Där anser vi att samhället har en viss skyldighet att träda till. Herr Björkman bör komma ihåg, att det enskilda näringslivet omfattar över 90 procent av det näringsliv som förekommer totalt i Sverige, och under sådana förhållanden är det ju bara en mycket blygsam andel som staten har. Om den andelen ökar något litet, kan det ske på områden, där det enskilda näringslivet uraktlåter alt göra en insats. Jag tycker att herr Björkman, som är en så god förespråkare för det enskilda näringslivet, borde stimulera företagen att på de områden av näringslivet, där det i dag fattas företag, söka åstadkomma sådana.

Jag tycker att man då skall säga detta klart i propagandan också när man går ut och talar till väljarna i Norrland. Herr Björkman talar om den ideologiska motsättning som finns här och säger, att socialdemokratin skulle vara bunden i någon ideologi, men det är väl precis tvärtom. Har någonsin någon här sagt, att all företagsamhet bör vara statlig? Herr talmannen och jag jämte några fler hade förra året möjlighet att besöka Italien under några dagar för att studera statlig företagsamhet där. I det borgerligt regerade Italien utgör den statliga företagsamhetssektorn 40 procent av näringslivet; hos oss är den bara 5 å 6 procent. Jag tror vi bör slopa talet om ideologi här och säga att det är fråga om en principiell praktisk tillämpning. Det förhåller sig inte så, att någon har påstått, att staten skulle vara mest lämpad att ta hand om all företagsamhet, men högern säger i sin reservation, att all statlig företagsamhet visar dåliga resultat. Man tog här upp Durox, men jag tycker att vi kan lämna detta ämne därhän, eftersom det kommer att diskuteras i annat sammanhang. Herr Ståhl tog sedan upp NJA och dess dåliga resultat. Jag är den siste att säga att NJA :s resultat i det nu redovisade bokslutet är bra. Men man bör komma ihåg hur NJA en gång i tiden kom till. Primärt skedde det inte för att göra goda affärer utan för att klara sysselsättningen i Norrbotten. Att sedan här påstå att varken departementet eller bolagsledningen är intresserade av att inom NJA försöka vrida till rätta det som är tokigt är mycket starkt. Jag vet att såväl ledningen för företaget som statsrådet i fråga är mycket intresserade och att de arbetar målmedvetet för att få en annan tingens ordning till stånd beträffande NJA. Men glöm inte bort att det inte bara är NJA som gör dåliga affärer. På den privata sektorn har det förekommit en oerhörd massa industrinedläggelser under de senaste åren. Jag vill inte påstå att dessa nedläggelser beror på att företagen skötts illa, utan de beror bara på att inte heller dessa företag har kunnat drivas. Jag tror att NJA kommer att visa ett bättre resultat framöver. Låt oss emellertid ta ett annat statligt företag i Norrbotten, där man inte är så rädd för statlig företagsamhet, eftersom den visat att den egentligen kan klara sysselsättningen på ett utmärkt sätt. Låt oss ta ASSI. Jag tror inte att ASSI är helt främmande för herr Ståhl, som många gånger har talat om ASSI här i kammaren. När ASSI en gång i världen tillkom skedde det av rent sociala skäl. Den privata skogsindustrin utefter norrbottenskusten lades totalt ned, människor i flera tusental ställdes utan sysselsättning och kommunerna hamnade i våldsamma svårigheter. Genom det som så småningom blev ASSI togs verksamheten i Norrbotten upp på nytt. Vad fick då den statliga företagsamheten ta över? Jo, den fick ta över de arbetslösa människorna och de nedkörda sågverken och massafabrikerna, men skogarna, vilka tidigare hörde ihop med dessa industrier, stannade kvar i privat ägo. Under många år var ASSI en följetong i riksdagen för att dess affärer var så dåliga. Under de senaste åren har man inte hört talas om ASSI helt enkelt därför att företaget nu går alldeles utmärkt. Man har kommit ifatt, man har klarat de sociala problemen och man gör nu relativt goda affärer, i varje fall minst lika goda som de privata skogsbolagen. Jag tycker att man kan ta med även detta i karakteristiken av de statliga företagen. Herr Björkman talar om att socialdemokraterna borde använda mindre bokstäver när de talar om näringspolitik. Jag tror att det skulle vara nyttigt för herr Björkman och hans parti att också lära därav, ty den rekommendationen behöver herr Björkman minst lika mycket som socialdemokraterna. Herr Björkman talar om att socialdemokraterna först piskar näringslivet och sedan begär att detta skall vara villigt att förhandla. Jag tror inte att verkligheten ser ut så. För att använda herr Björkmans egna bilder är det väl närmast så att han använder uttrycket »så jag målar, ty det roar mig att måla så». Jag tror inte att näringslivet uppfattar saken så. Herr Björkman ville i alla fall ha ett erkännande för att han driver opposition. Det skall han gärna få. Herr Björkman säger här klart vad det är fråga om: Vi vill under inga förhållanden vara med om statlig företagsamhet annat än möjligen av rent sociala skäl. Herr Sjönell var uppe och talade för ett särskilt yttrande. Han gjorde ett starkt intryck av att han gärna hade velat säga samma sak som herr Björkman men han vågade inte. Jag respekterar herr Björkman mera.

Herr talman! Om herr Svanberg lyssnade uppmärksamt på mitt inledningsanförande, lade han kanske märke till alt jag sade att statliga insatser understundom var nödvändiga på vissa områden, när det inte fanns något annat alternativ för att hålla sysselsättningen i gång än mycket kostsamma arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Norrland, herr Svanberg, är just ett sådant exempel. Vi hade t.ex. Törefors som vi diskuterade i femte avdelningen. Det erinrar sig säkert herr Lindholm. Hade vi haft något alternativ till att sysselsätta människorna i Törefors, skulle vi naturligtvis ha lagt fram det. Men det hade vi inte, och så pumpade vi enhälligt in nya pengar i Törefors. Men nu är den huvudvärken ur världen, hoppas jag. Jag förmodar att statsrådet i dag har andra slag av huvudvärk som kanske är värre än Durox. Sedan citerade herr Svanberg bankoutskottets utlåtande nr 64 i förra veckan. Ja, herr Svanberg, det var ett enhälligt utlåtande, och jag kan säga att jag kanske begick ett fel. Jag skulle ha yrkat avslag och begärt votering, ty där fanns vissa meningar, herr Svanberg, som jag inte ville vara med om.

Då kanske till och med herr Svanberg och jag så småningom kan bli överens.
Herr talman! För att det inte skall kvarstå något intryck av mindre lyckliga nyanseringar i de frågor vi nu diskuterar vill jag säga till herr Svanberg att vi från vår sida just av sociala skäl aldrig har motsatt oss kapitalstöd som har lämnats till Norrbottens järnverk AB även om vi vid något tillfälle har ansett att de varit onödigt stora. Detsamma gäller ASSI. Vi har emellertid sagt — och det håller vi fast vid — att det är nödvändigt att alla ansträngningar sätts in på att göra även statliga företag ekonomiskt vettiga och lönsamma. I det fallet har det brustit i alltför stor utsträckning, bl.a. beträffande Norrbottens järnverk AB. Åtskilliga företag i statlig regi sköts bra och ger inte anledning till kritik; jag kan peka på televerkets verkstäder, mycket inom SJ och på andra håll. Men det som ger anledning till kritik skall också kritiseras. Om det är som herr Svanberg säger att energiska ansträngningar görs för att rycka upp Norrbottens järnverk AB både av företagsledningen och departementet, måste jag beklaga att ingen information härom har lämnats. Varför får de som skall släppa till pengarna inte informationer så att de kan följa en sådan utveckling, som vi måste vara högst intresserade av? Jag skulle vilja uppmana statsrådet Wickman, den blivande chefen för detta departementet, att förbättra informationen, ty även den sidan av verksamheten är i behov av uppryckning.

Herr talman! Herr Björkman och jag kanske kan bli överens i långa stycken, när han nu tar tillbaka och säger att han inte var med om allt som beslöts i bankoutskottet. Det respekterar jag berr Björkman för. Jag känner mig inte lika respektfull gentemot de högermän som inte har gjort den reservationen. Herr Björkman menar att statliga företag skall inrättas när det inte går att klara sysselsättningen på annat sätt. Varför skall det vara så att staten bara går in vid de tillfällen då det privata näringslivet har misslyckats? Jag tror det är farligt att resonera på det sättet. Vidare sade herr Björkman att det i bankoutskottets utlåtande nr 64 står att nya initiativ beträffande statlig företagsamhet måste samordnas så att den inte förstör konkurrensen inom det privata näringslivet. Det har socialdemokraterna i utskottet skrivit under på, och det kunde jag också gjort om jag hade tillhört bankoutskottet. Men jag tror inte att de företagare i Norrland som nu kämpar med stora svårigheter, som tigger om samhällets hjälp för att kunna fortsätta sin verksamhet och som gör ett utmärkt jobb uppfattar statliga företag som konkurrenter som har särskilda fördelar. Herr Björkman har en ideologi; den följer han benhårt, och det är riktigt. Jag har en annan ideologi. Jag vågar tro att min är den riktiga; han tror att hans är bättre. Herr Ståhl sade att folkpartiet inte hade motsatt sig subventioner till NJA men ibland hade tyckt att de varit alltför stora. Han menade att vi måste anstränga oss för att få statliga företag som sköts ordentligt. På den punkten får det naturligtvis inte råda någon tvekan: statliga företag skall skötas på allra bästa sätt. Men vi skall ju i dag besluta om ett näringsdepartement, som skall ha möjlighet att syssla med dessa frågor på ett helt annat sätt än man tidigare kunnat göra. Det innebär en effektivisering av den statliga företagsamheten. På den punkten tycker jag att vi kan vara fullt överens. Även herr Ståhl frågade varför det inte ges information från NJA om vad som är på gång. Det har getts en del information — t.o.m. i pressen, har jag sett — i samband med detta bokslut. Men även informationskravet kommer väl att bli bättre tillgodosett efter det beslut som jag förutsätter att vi i dag kommer att fatta. Detta departement skall ju bland annat syssla med just sådana saker.

Herr talman! Jag känner inte igen de ord som herr Svanberg lade i min mun. Det vore verkligen överraskande om jag skulle ha uttryckt mig så onyanserat, att statliga företag är någonting som man skall ta till bara när de enskilda misslyckas. Om jag verkligen sagt detta, måste min tunga ha halkat ordentligt. Man kan ju aldrig vara riktigt säker på vad man säger i en livlig debatt — ett och annat ord kan slinka ur en — men vad jag avsåg att säga var, att statliga åtgärder är nödvändiga i vissa fall, och det är någonting annat. Jag tycker att herr Svanberg åtminstone kunde ha dragit den logiska slutsatsen av vad jag i Övrigt sade. Jag nämnde t.ex. flera gånger behovet av en effektiv arbetsmarknadspolitik. Det är ett av de instrument vi har för att klara upp en sådan här situation. Jag nämnde Törefors. Det var redan ett statligt företag som vi pumpade in mer pengar i. Jag hoppas nu att herr Svanberg inte skall fortsätta att beskylla mig för att ha sagt att statliga företag skall rycka in bara när de enskilda misslyckas. Jag har i varje fall inte avsett det och jag känner herr Svanbergs påstående nästan som en förolämpning mot min övertygelse.
Herr talman! Påståendet att man vill ta till statliga företag bara när de privata har misslyckats var min egen uttolkning. Herr Björkman sade att man tar till statliga företag eller statliga åtgärder när ingenting annat hjälper. Men det är väl ungefär samma sak. Just de ord som herr Björkman hade fäst sig vid var emellertid mina och inte herr Björkmans.

Herr talman! Herr Svanberg påstod att jag i mitt anförande egentligen skulle ha velat gå på herr Björkmans linje men inte vågat göra det. Jag tycker att avsikten med mitt anförande klart borde ha framgått av vad jag sade. Avsikten var att konstatera var vi står i denna fråga. Vi motsätter oss inte statlig företagsamhet och anser inte, att denna ur alla synpunkter är av ondo. Vi kan acceptera statlig företagsamhet, framför allt av lokaliseringspolitiska eller sociala skäl. Vi accepterar med andra ord blandekonomin, och det är väl ändå en ideologi lika god som någon annan. Man behöver väl inte gå till ytterligheterna och stå antingen på herr Björkmans eller på herr Svanbergs sida ideologiskt sett. Man kan också stå där jag står, nämligen i mitten och hylla mittenpolitikens principer. Då understryker man blandekonomin, där de olika företagsformerna får konkurrera på lika villkor vare sig det är fråga om statliga, kooperativa eller enskilda företag.
Herr talman! Det är klart att man kan och bör diskutera näringspolitiken med principiella och ideologiska utgångspunkter, om man så vill. Men jag tycker att det ärende som i dag ligger på riksdagens bord är mer ägnat att diskuteras från praktiska utgångspunkter, och det gäller även en del av de allmänna omständigheter som nämnts under debatten. Jag tänker därför i huvudsak göra detta. I det särskilda yttrande som är fogat till utskottsutlåtandet har vi markerat vår uppfattning att statlig företagsamhet i en del fall är motiverad; bland annat sysselsättningspolitiska skäl kan tala härför. Förhållandena på vissa orter eller inom hela regioner, t.ex. i Norrbotten, kan vara sådana att det med de vanliga lokaliseringspolitiska medlen inte går att få dit lönsam enskild företagsamhet. Statlig etablering kan då vara den enda utvägen ur en bekymmersam situation. Statlig etablering kan också förekomma då konkurrensen på ett visst område har inskränkts på ett för konsumenterna kännbart sätt. även i andra situationer kan en direkt statlig aktivitet verka utvecklingsfrämjande. Men det är en sak som jag tycker att det finns all anledning att understryka just i dag. och det är att i samtliga de fall då man finner det nödvändigt med statlig etablering eller statligt köp av enskilda företag måste denna etablering föregås av grundliga utredningar om förutsättningarna för verksamheten. Man måste ställa en del frågor och försöka få så klara svar som möjligt på dem, t.ex.: Hurdant är konkurrensläget? Hur goda är förutsättningarna för en lönsam verksamhet? Hur stort är investeringsbehovet? Vilka är de sysselsättningspolitiska konsekvenserna? Detta är frågor som ställs i välskötta enskilda företag i etableringssammanhang, och sådana och liknande frågor måste ställas och besvaras, och det måste ske förutsättningslöst. Om man redan från början har bestämt sig för en viss lösning är det klart att utredningar och motiveringar lätt blir anpassade till det som man från början har bestämt sig för. Man måste också göra fullt klart vilket syftet är med den planerade verksamheten och om det syftet verkligen är realistiskt. En av de frågor man då måste ställa är: Finns det expansionsutrymme inom branschen? Om så inte är fallet kommer inrättandet av ett nytt företag bara att leda till att andra företag inom samma bransch tvingas till inskränkningar och nedläggningar. Ytterligare en fråga som måste ställas är: Är de sysselsättningspolitiska motiven så starka att man även under en längre tidsperiod kan tänka sig regelbundna driftsubventioner? Det kan mycket väl hända. Så har ju t.ex. varit fallet med Norrbottens järnverk. Men det är också alldeles klart — och detta vill jag särskilt säga till herr Svanberg — att den information som lämnats riksdagen om konsekvenserna av olika beslut som fattats, om arten av de investeringar som gjorts och om det tekniska underlaget för dem har varit ganska dålig. Alldeles oberoende av vad man har för inställning rent pricipiellt tror jag att vi har intresse av att hävda behovet av en bättre information. Bortsett från de fall jag nyss talat om, av vilka Norrbottens järnverk är ett, så skapar inte subventionspolitik — det skulle jag tro att vi alla är överens om — någon varaktig trygghet; den är ett slöseri med samhällets resurser. Det finns i dag särskild anledning, tvcker jag, att erinra om dessa grundläggande premisser, som enligt min uppfattning måste vara uppfyllda innan statsmakten engagerar sig i ganska vidlyftiga företagsprojekt. Som tidigare framhållits är det ungefär tre år sedan vi här i kammaren diskuterade ett av regeringen framlagt förslag om inköp av Duroxkoncernen. Det var ett snabbt framdrivet förslag. De utredningar som hade gjorts var ofullständiga och inte alls av den karaktär som jag här talat om och målsättningen var oklar. De målsättningar som över huvud taget uppställdes föreföll många av oss föga realistiska. De sysselsättningspolitiska motiven — detta vill jag understryka — var på intet sätt avgörande. Detta framhöll handelsministern. Det var inte sociala skäl av den karaktären som låg bakom förslaget. Skälet var först och främst, sade handelsminister Lange, en önskan att utvidga den statliga verksamheten på ett centralt område. Man ville skaffa sig bättre insyn där. Han sade att det var ett rationellt förvärv för att samordna och stärka den statliga verksamheten på området. För det andra skulle man stimulera till en snabbare teknisk utveckling. Och för det tredje skulle man få bättre insyn i en bransch som domineras av några stora företag, öka konkurrensen. Det kunde också mycket väl sätta spår i priserna antydde handelsministern, fastän han var försiktig på den punkten. Vi hävdade för vår del att dessa föreställningar och förhoppningar var alldeles orealistiska, att utredningarna var otillräckliga och att det över huvud taget inte fanns något skäl för regeringen att satsa pengar i en så oviss investering. Men regeringen och den socialdemokratiska utskottsmajoriteten var säkra på sin sak. Den socialdemokratiske talesmannen framhöll i kammaren att det var »ett utmärkt initiativ från handelsministerns sida», ett första steg för att utvidga den statliga industrisektorn. Beslutet blev också som regeringen ville, och med den socialdemokratiska riksdagsmajoritetens bifall tog man detta steg i hopp om att därmed bl.a. öka konkurrensen och stimulera den tekniska utvecklingen. Detta gjorde man alltså för tre år sedan. Trots att statsmakterna sedan dess har investerat väsenligt större belopp än vad som då förklarades vara nödvändiga har av detta »utmärkta initiativ» blivit någonting som från de utgångspunkter vi då förespeglades måste betecknas som ganska snöpligt. Den konkurrens som det statliga köpet var avsett att stimulera har i själva verket varit så hård att den blivit övermäktig för det statliga företaget. Det är ett egendomligt resultat av en framsynt näringspolitik. Jag måste säga, herr talman, att regeringens ansvar för detta fiasko är alldeles uppenbart; köpet var onödigt och verksamheten har inte skötts = tillfredsställande. Förlusterna drabbar i sista hand skattebetalarna. Nu vill jag gärna säga att man inte bör göra en alltför stor affär av att investeringsplaner och företagsplanering kan slå fel. Planerna kan visa sig vara byggda på felaktiga förutsättningar och företagsledningarna kan visa sig vara mindre kompetenta än man hoppats. Då får man ändra på företagsledningarna. Sådant har skett och kommer att ske inom den privata sektorn. Visst sker det misstag där som kan drabba både kapitalägare och enskilda. Det är inte det som diskussionen i dag egentligen bör gälla. Jag tycker att Duroxköpet och det som inträffat därefter illustrerar några viktiga aspekter på den statliga företagspolitiken. De hänger ihop med frågan om inrättandet av det nya departementet som står på dagordningen i dag. För det första gäller det — och det har jag understrukit från början — de utredningar som föregår ett beslut om inköp eller annan form av statlig investering. Det får inte gå till på det hafsiga och föga genomtänkta sätt som var fallet 1965. Förutsättningarna för en lönsam verksamhet måste vara bättre preciserade och målsättningarna mer realistiska. Det räcker inte med vaga förhoppningar om att man skall skärpa konkurrensen, det gäller att på ett mera övertygande sätt kunna visa att det finns möjligheter till det och att det rådande läget — det som man ville förbättra — verkligen innebär nackdelar för konsumenter och för det allmänna, nackdelar som man alltså skulle kunna ha goda utsikter att rätta till. Så var inte fallet när Durox köptes. Här finns den grundläggande omständigheten som jag är benägen att hoppas att statsrådet Wickman verkligen uppmärksammar så mycket som den behöver uppmärksammas. Det är nämligen svårt att komma ifrån att här har man en illustration till att ansvaret inför medborgarna, inför skattebetalarna som satsar pengar, lätt kan kännas alltför avlägset för politiska företagsplanerare. I alla fall gäller det i jämförelse med det ansvar tör företagets och dess ägares medel och för dess framtidsutsikter och därmed också för tryggheten i arbetet som är vanlig inom enskild företagsamhet. Det är väl nu ändå klart att köpet av Durox inte bidrog till att öka tryggheten i sysselsättningen. För det andra vill jag återkomma till insynen i den statliga verksamheten. Det hävdas ofta från socialdemokratiskt håll att en av fördelarna med en stor statlig företagsamhet är att löntagarna får bättre insyn och delaktighet i verksamheten. Detta kan tänkas ske på två sätt, framhålles det, dels direkt genom att de statliga företagen skulle ge särskilt goda förutsättningar för väl fungerande företagsdemokrati, dels indirekt genom att riksdagen och de förtroendevalda har insyn i verksamheten. I alla händelser har ingenting av detta gällt fallet Durox. Förhandlingar har förts över huvudet på de anställda, och det har gått så långt att verkstadsklubbens ordförande offentligt klagat över den dåliga insynen jämfört med vad som var fallet tidigare under den enskilda eran. Ännu mindre har riksdagen fått någon effektiv möjlighet att följa verksamheten, trots att det använts nya miljoner till investeringar som nu visat sig vara förhållandevis mycket mindre värda än man tänkt sig och trots att handelsminister Lange här i kammaren utlovade att vi skulle få en fortlöpande och effektiv information. Det tredje och sista jag vill nämna gäller de allmänna förutsättningarna för den statliga företagsamheten. Jag har redan framhållit att det naturligtvis kan vara motiverat med statlig verksamhet i vissa fall även om den på kort sikt inte skulle vara lönsam. Men om syftet med verksamheten som i fallet Durox är att skärpa konkurrensen i en viss bransch kan en motivering av det slaget givetvis inte gälla. Då måste ju det statliga företaget arbeta på samma villkor och under samma förutsättningar som de enskilda. Det innebär förpliktelser från statsmakternas sida att göra väl genomtänkta investeringar och känna det ansvar gentemot skattebetalarna som jag nyss talade om och inte uppleva distansen som särskilt stor och därmed medgivande ett något större mått av sangvinism i beräkningarna. Man hör ibland från socialdemokratiskt håll, naturligtvis inte minst under valrörelsen, att det statliga företagandet är en garanti för tryggheten i arbetet och för välskötta och effektiva företag med en god företagsdemokrati. Men detta stämmer inte. Jag tycker det är riktigt vad de föregående talarna i debatten konstaterat, nämligen att staten inte hittills gett några särskilda prov på förmåga på det här området. Även med en rimlig marginal för otur och misstag är meritlistan inte särskilt imponerande. Det kan och måste bli bättre, och jag hoppas att det nya departementet skall bidra härtill. Men detta förutsätter också att man ger ökade insynsmöjligheter för både de anställda och riksdagen. Om regeringen verkligen menar något med sitt tal om förbättringar i dessa båda avseenden bör förbättringar också genomföras inom de företag där staten själv direkt kan bestämma.

Herr talman! Den här diskussionen har kanske pågått länge nog men jag måste ändå be att få använda ett par minuter för att bemöta herr Sjönell. Herr Sjönell tyckte inte om att jag sade, att han egentligen ville säga samma sak som herr Björkman men inte vågade. Låt mig citera två satser, den ena ur reservationen och den andra ur det särskilda yttrandet. I högerreservationen står följande: »Om särskilda sociala skäl anses föreligga för att upprätthålla en viss statlig verksamhet bör dessa och därmed förknippade kostnader klart redovisas.» I det särskilda yttrandet, som bl.a. herr Sjönell står bakom, görs detta uttalande: »I vissa fall är dock ett statligt företagande motiverat. Härför kan finnas t.ex. lokaliseringspolitiska eller sociala skäl.» Jag tycker inte det är så underligt om det anses att här sägs ungefär samma sak men att herr Sjönell inte riktigt vill komma i högersällskap trots att han menar detsamma som högern. Jag skall emellertid inte plåga honom mera på den punkten. Han karakteriserade enligt min mening sin egen politik alldeles förträffligt här i talarstolen då han sade, att man inte behöver försvärja sig åt vare sig herr Björkmans eller min ideologi utan kan välja något mitt emellan. Ja, jag har en mycket bestämd känsla av att han i sin näringsideologiska utflykt här har råkat hamna platt på baken mitt emellan två ståndpunkter — och där kan han gärna sitta.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att ytterligare understryka de argument som herr Wedén och före honom några andra talare har berört, utan jag har begärt ordet för att ställa en fråga till statsrådet Wickman. Duroxfallet är ju bl.a. ett tekniskt misslyckande från det statliga företagets sida. Man har gjort en ny investering på 40 miljoner kronor, men anläggningen fungerar inte. Den står stilla. Det inträffade emellertid ett likartat fall vid Norrbottens järnverk. Där köpte man en stor valsverksanläggning från England som kostade åtskilliga tiotal miljoner kronor, men inte heller den anläggningen fungerade. I en radiodiskussion med statsrådet Wickman ställde han i utsikt att vi skulle få ordentliga informationer om vad som låg bakom misstaget att anskaffa en icke fungerande anläggning vid Norrbottens järnverk. Vi skulle få veta allting om det. Men jag kan inte finna att herr Wickman har lämnat några sådana informationer. Nu har vi fått ett nytt fall av tekniskt misslyckande vid Duroxfabriken. Om denna fabrik har statsrådet Lange på sin tid lovat fortlöpande och goda informationer. Nu undrar jag för det första om herr Wickman vill medge att regeringsledamöterna inte har levt upp till sina löften om informationer, och för det andra om han har för avsikt att ge riksdagen informationer inte bara i dessa båda fall — som herr Ståhl tidigare berört — utan fortlöpande informationer för bedömningen av den statliga företagsamheten.
Herr talman! Jag beklagar att vi ännu någon tid får dras med tvåkammarsystemets nackdelar, som i detta speciella fall har medfört att jag inte haft tillfälle att följa debatten från början här i kammaren. Därför skall jag inte på detta sena stadium ta upp de allmänna frågor som här diskuterats. De synpunkter som jag skulle kunna anlägga på dem har för övrigt i stor utsträckning redan anförts av andra socialdemokratiska ledamöter. I stället skall jag svara på ett par av de direkta frågor som ställts till mig. Statligt företagande bör expandera på områden där man kan förutse en total expansion i branschen, det håller jag helt med herr Wedén om. Jag kan också försäkra att jag inte ser det som något mål att ett statligt företag går in på marknaden och plockar bort produktionsoch sysselsättningstillfällen för ett privat företag. På den punkten behöver herr Wedén således inte vara orolig. Men detta hindrar inte att dei ibland kan vara befogat att föra in ett rent konkurrenselement. Därmed kommer jag delvis in på Duroxfrågan. Jag hoppas dock att såväl herr Wedén som herr Ohlin och kammarens övriga ledamöter accepterar att jag i dag inte har för avsikt att gå närmare in på Duroxaffären, detta av den mycket enkla och som jag hoppas av alla respekterade anledningen att jag först vill underrätta de anställda vid Duroxföretaget, vilket jag kommer att göra på ett sammanträde med företagsnämnden i kväll, då jag skall tala om de förändringar som förestår. Nu ser jag att herr Wedén begär ordet, och jag är säker på att han kommer att fråga varför de anställda inte har underrättats tidigare. Låt mig därför redan nu svara — om det är den frågan herr Wedén tänker ställa — att de anställda har underrättats av styrelsen. Det är självfallet ett ansvar som åligger den styrelse vi har utsett. De anställda har underrättats, så långt som detta har varit möjligt. Men om man förhandlar med en annan part om förändring av ett företags konstruktion — låt mig uttrycka det så allmänt — så är det inte möjligt att under de förhandlingarna sprida information, ty då skulle förhandlingsresultatet i vissa fall kunna äventyras. Denna diskussion är jag beredd att föra med företagsnämnden i företaget i Skövde denna kväll. Jag tror att man där kommer att ha förståelse för detta skäl. De allmänna problem som företaget haft att brottas med och innebörden av de alternativa lösningar som vi diskuterat för de anställda har dessa informerats om. Jag vill inte alls påstå att de statliga företagen icke begår misstag. Det vore också dumt att hävda något sådant. Självfallet har de begått misstag i det förflutna, och de kommer också att göra det i framtiden. Men vi skall inte vara så rädda för misstag och skall inte exploatera misstagen i politiskt syfte så att de statliga företagsledningarna blir så skrämda — i varje fall kommer vi inte att medverka till detta — inför möjligheten av felbedömningar att de därigenom drivs till passivitet och stagnation. Vi har, såsom herrar Ohlin och Wedén säkerligen känner till, aviserat att vi skall förbättra de anställdas möjligheter till insyn och medinflytande i de statliga företagen. Vi kommer också snart att offentliggöra i vilka former detta skall ske. När det gäller riksdagens möjligheter till information kommer företagsdelegationen, i vilkens direktiv detta uppdrag ingick, att lägga fram ett förslag. Vi ämnar pröva förutsättningarna för att förbättra riksdagens möjligheter att följa de statliga företagen och skall därvid söka finna former, som icke gör denna insyn till ett hinder för företagens möjlighet att konkurrera och expandera. På båda dessa punkter får vi alltså tillfälle att diskutera formerna för en förbättrad insyn. Jag har velat nämna detta för att understryka den vilja vi har och även de politiska beslut i denna riktning som vi redan i princip fattat. Herr Ohlin tog upp frågan om redovisningen av omständigheterna kring investeringen vid planetvalsverket i Norrbottens jernverk. Jag kommer ihåg att herr Ohlin och jag hade en debatt om detta i radion. Vad jag då syftade på med min utfästelse var den utredning som generaldirektör Hörjel, numera i poststyrelsen, utfört. Jag trodde då och har faktiskt — jag skäms att säga det — ända till i dag trott att redovisningen av denna undersökning som överlämnades för ett år sedan blev offentlig. Nu förstår jag efter herr Ohlins fråga att detta antagligen inte är fallet, och jag kan därför bara nu säga att jag skall undersöka möjligheterna att offentliggöra den. Utredningen berör nämligen vissa personer på ett sätt som kan motivera en hemligstämpling. Vi kan också pröva om det finns andra möjligheter, t.ex. att åtminstone inom utskottet redovisa innehållet i undersökningen. Jag kan alltså inte nu svara mera i detalj på herr Ohlins fråga. Utredningen föreligger emellertid, och den kommer, så långt det är möjligt utan att kränka enskilda människors integritet, att offentliggöras.

Herr talman!

Duroxfallet är ju emellertid, herr statsråd, ett exempel på att man försökt göra just detta, vilket alltså har misslyckats. Ja, jag tycker att man skulle ha haft en bättre information på ett tidigare stadium till de anställda. Jag känner till fall inom enskild företagsamhet där det varit möjligt att även med iakttagande av nödvändig sekretess informera företagsnämnder långt i förväg om olika planer av denna typ. Det har väl misslyckats i vissa fall, men i några fall har det visat sig gå mycket bra, och jag tror att möjligheterna att härvidlag få till stånd ett förtroendefullt samarbete inte skall underskattas.

Jag tycker det vore synnerligen skäligt att statsrådet Lange lämnade en redovisning härvidlag. Statsrådet Wickman har ju bekräftat att det i fallet Norrbottens jernverk föreligger en underlåtenhetssynd. När det gäller Durox föreligger betydande underlåtenhets synder på informationssidan, som det inte finns anledning förebrå statsrådet Wickman för men där det finns anledning förebrå regeringen för att de löften som lämnats till riksdagen inte har infriats.

Herr talman! Jag nämnde Duroxaffären endast som ett exempel och avstod avsiktligt från att mer utförligt utveckla vad som har förekommit i denna affär. Jag gjorde det dels — naturligtvis — på grund av att statsrådet ämnar besvara min enkla fråga i ämnet i morgon, dels av de andra skäl som statsrådet Wickman anfört och som även jag respekterar. Jag tror det är mindre lämpligt att tränga djupare in i frågan just i dag. Sedan sade statsrådet Wickman — och det är någonting som jag tycker om och som jag skall hålla honom räkning för — att vi vill konkurrera. Han tillade att det statliga företagandet bör expandera på de områden där det finns förutsättningar, men han tryckte framför allt på detta att »vi vill konkurrera». Jag sade redan i våras — jag tror det var när vi hade debatten om aktierna i de statliga företagen, som vi ville få spridda på flera händer — att jag kan acceptera statlig konkurrens och inte har någonting emot sådan under den bestämda förutsättningen att konkurrensen verkligen sker på lika villkor. Jag hoppas att även statsrådet Wickman har detta för ögonen; skall det vara konkurrens så skall den äga rum på lika villkor mellan statliga och enskilda företag. Det är därvidlag jag vill ställa frågan: Finns det ändå inte en viss risk — jag skall inte säga mer för att inte överdriva — att det kan bli en favorisering av statliga företag framför enskilda? Jag skall inte framföra beskyllningar om att en sådan favorisering skulle kunna ske direkt från regeringens sida eller från kanslihuset, ty rege ringen är utsatt för politisk bevakning och har ett politiskt ansvar inför riksdagen. Men det kan ju finnas andra vägar på vilka statliga företag kan favoriseras framför enskilda. Jag skall ge statsrådet Wickman det erkännandet, att jag tror att han är mera realist när det gäller statlig företagsamhet än exempelvis statsrådet Lange, vars uttalanden jag minns väl från debatten 1965. Hans förtjänster ligger nog på andra områden — det måste jag ärligen säga. Jag tycker att vi här fått ett exempel på detta. Det borde naturligtvis vara mig främmande att strö rosor för socialdemokratiska statsråd, men jag hoppas och tror att statsrådet Wickman är tillräckligt fri från fördomar och att han, om någonting går på sned i de statliga företagen, inte kommer att tveka att ingripa och ställa till rätta det som är fel. Jag tror inte att han kommer att försöka kamouflera bristerna och hålla verksamheten flytande för prestigens skull. Jag hoppas att statsrådet Wickman håller fast vid att man då skall handla, såsom tycks vara fallet i Duroxaffären. Sälj hellre till enskilda företag. Det är bättre än att försöka hålla näsan över vattnet på statliga företag genom nya bidrag! Nu har jag strött alldeles tillräckligt mycket blommor över statsrådet Wickman inför hans kommande uppgift som chef för det nya departementet.
Herr talman! Jag kände inte till att herr Hörjel var den som hade enmansuppdraget att utföra den nämnda utredningen, men jag tackar för upplysningen. Det skulle alltså kunna tänkas att det finns någon belysande utredning av herr Hörjel som ligger i något departement och tiger still. Jag skall nu undersöka om så är fallet. Beträffande denna debatt i övrigt skall jag tillåta mig att göra en kortfattad slutreflexion. Man får kanske förstå att herr Wickman inte känner sig manad att komma med någon sådan allmän betraktelse. Jag hyser en viss medkänsla med honom i dag, ty det kan inte vara roligt att möta dagens tunga kritik när man tidigare talat så expansivt om den statliga industriella företagsamheten och dess stora betydelse. Herr Wickman har ju framstått som företrädare för en ny era. Han har inte minst i TV vid en rad tillfällen visat större lust att tala om den än om andra mindre stimulerande förhållanden. Det kan emellertid, herr talman, konstateras att Duroxfallet innebär ett allvarligt misslyckande för det slag av statlig industriell företagsamhet som herr Lange och herr Wickman har talat så ivrigt för. Och efter detta konstaterande kan man inte bara nöja sig med att säga att misslyckanden förekommer.

Man måste också dra den slutsatsen att det för framtiden blir motiverat med en större återhållsamhet och försiktighet när det talas om statens utomordentliga förmåga — enligt socialdemokraternas uppfattning — att bedöma var investeringar lämpligast bör göras för att vara till gagn för land och folk. I detta fall är nämligen förhållandet — som debatten för tre år sedan jämfört med debatten i dag visar — det rakt motsatta: en otillräcklig förmåga att bedöma investeringarna och att sörja för en effektiv användning av det investerade kapitalet. Nu vill jag, lika litet som herr Wedén, göra mig skyldig till någon överdrift eller till någon generalisering. Men såvitt jag kan bedöma går erfarenheterna i sådan riktning att vi, när det gäller debatten om statens roll och det nya departementets framtida upp gifter, kan vänta oss att socialdemokraterna talar med litet mindre bokstäver än de gjort vid många tillfällen under de senaste åren. vudsak efter de riktlinjer som anförts i statsrådsprotokollet,

Herr talman! Proposition nr 169 behandlar frågan om samarbete på kärnkraftsområdet mellan staten och ASEA i ett särskilt aktiebolag, benämnt Aktiebolaget ASEA-ATOM, och innebär en ändring av nuvarande riktlinjer för kärnenergipolitiken i vårt land. Dessa nya riktlinjer har tagits upp i motionerna 1: 1033 och II: 1307, i vilka bl.a. yrkas att fördelningen av anslag till forskning inom atomenergiområdet och angränsande områden skall uppgöras av styrelsen för teknisk utveckling. Bakgrunden till motionerna är som bekant de mycket stora belopp, cirka 2 miljarder kronor, som den förda atomkraftspolitiken = hitintills kostat skattebetalarna. Beträffande det förväntade ekonomiska resultatet finns ännu ingen redovisning. Riksdagens bedömning av möjligheterna till en mindre kostnadskrävande politik har, som motionärerna framhållit, begränsats av att informationen till riksdagen och insynen i AB Atomenergis verksamhet har varit mycket bristfällig. Förslaget i propositionen innebär en radikal beskärning av AB Atomenergis verksamhet, något som med hänsyn till erfarenheterna från bolagets hittillsvarande verksamhet inte synes behöva inge betänkligheter. Till Aktiebolaget ASEA-ATOM överförs således den industriella verksamhet och det utvecklingsarbete som hittills utförts inom AB Atomenergi. Detta blir ett forum för grundläggande forskning inom området och kommer alltså i verkligheten att vara ett forskningsinstitut med industriellt inriktade uppgifter, vilket skall stå till förfogande för såväl ASEA ATOM som andra svenska företag som tillverkar komponenter till kärnkraftverk. Atombolaget — i sammanhanget kan man naturligtvis fråga sig om bolagsformen är den rätta — synes härigenom få samma arbetsuppgifter och ställning som de olika branschforskningsinstituten. Dessa institut erhåller sina statliga anslag via styrelsen för teknisk utveckling, och det är då rimligt att anslaget till AB Atomenergi prövas i samma ordning, vilket föreslås av motionärerna. Utskottet, som avstyrkt detta yrkande, har erinrat om forskningsberedningen. Denna hänvisning kan jag inte riktigt förstå, eftersom forskningsberedningen mig veterligt aldrig har sysslat med kärnenergifrågor och de frågor som den huvudsakligen ägnar sig åt hör hemma inom utbildningsdepartementets område, medan teknisk forskning skall lyda under finansdepartementet och styrelsen för teknisk utveckling. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Nyman m.fl.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas resultatet av de diskussioner som förts mellan ASEA och staten angående möjligheterna att mera rationellt utnyttja resurserna på atomenergiområdet. Inom utskottet har vi ganska enhälligt givit vår anslutning till den verksamhet som förordats i propositionen; vi tror att den i nuläget är lämplig och ändamålsenlig. I den reservation som är fogad till utlåtandet har man önskat specialbestämmelser beträffande forskningsanslagen på atomenergiområdet. Vi för vår del tror inte att det skulle vara särskilt lämpligt att följa motionärerna på den punkten, varför vi avstyrkt motionen. Då det i övrigt råder samstämmighet om det lämpliga i de förslag som ge nom propositionen förelagts riksdagen, har jag ingen anledning att ytterligare orda i denna fråga. Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är ett något underligt ärende, som motionärerna är ute i, om man ser på den motion som föreligger i denna fråga, 1:1033 och 11: 1307. Motionärerna försöker faktiskt bibringa oss den uppfattningen, att folkpartiet från början varit motståndare till den linje som följts på atomkraftsområdet. Verkligheten är helt annorlunda. När riksdagen år 1947 tog ställning till frågan om atomkraftsverksamheten fanns det faktiskt inte möjlighet för riksdagen att inta någon annan ståndpunkt än den gjorde. Och hur betingelserna sedan än har förändrats, har de beslut som fattades vid denna och andra tidpunkter likväl lett till att svensk industri nu kan uppträda som leverantör av reaktorer utan något som helst licensförfarande. Man kan inte påstå, att detta skulle vara en misslyckad politik. Målsättningen för den s.k. svenska linjen var ju att även svensk industri skulle kunna deltaga i verksamheten. Men, ärade kammarledamöter, det svenska atomprogrammet hade också andra aspekter, som vi inte helt skall glömma. Även betydande försvarsintressen var knutna till vårt resonemang om atomprogrammet.

Men så enkelt har det inte varit för statens engagemang i denna mycket betydelsefulla fråga. Länge drevs också från försvarets sida den linjen att vi borde skaffa oss s.k. taktiska kärnvapen, och med hänsyn därtill var det svårt att avvisa tungvattenreaktorn som råvaruleverantör. Den debatten kan väl nu sägas vara avslutad, i varje fall är det min förhoppning att den är borta ur bilden. Men den har funnits där; det får vi inte glömma bort i slutomgången. Mycket allmänt bland våra tekniker har tungvattenreaktorn ansetts vara det naturliga mellansteget till den kommande breedern. Denna uppfattning har också varit den förhärskande bland teknikerna världen över även om man mer och mer börjar bedöma saken så att det är möjligt att gå direkt över från lättvattenlinjen till breedern. Det är mycket intressant att forska i vad som sagts i denna fråga, och då kan man inte komma till det resultatet att det varit delade meningar i riksdagen om det svenska atomprogrammet. Nu kommer det väl, herr talman, alltid till synes efterklokhet, men jag kan inte anse att den klokheten är mest förtjänt av uppskattning. När man nu så hårt kritiserar den svenska linjen skall man ha i minnet vad den betytt och vad som skapats under de 21 åren efter det första beslutet. Hur det skulle ha gått om regeringen följt alla de råd som kommit från oppositionen? Förslag om att vi inom landet också skall starta tillverkningen av tungt vatten har framförts från samma håll som nu så hårt angripit den svenska linjen. Det skulle vara intressant att höra vilken uppfattning man nu har om påståendena i en tidgare debatt om att det var ansvarslöst att inte säkra tillgången på tungt vatten för den svenska atomindustrin. I det föregående ärendet talades om de fruktansvärda misstag regeringen begått. Det skulle vara värdefullt att få veta, hur man skulle ha bedömt de misstag som otvivelaktigt skulle ha blivit följden av de propåer som i det här stycket kommit från oppositionen. Man säger att många av. landets ledande tekniker avrådde från att fortsätta på den inslagna vägen med tungt vatten, men den debatt som fördes före beslutet om Marviken var visst inte entydig. Ingen var vid den tidpunkten så säker på sin uppfattning att han bestämt motsatte sig tungvattenreaktorn, så mycket mer som den tillsats för överhettning som lanserades i programmet för Marviken ansågs vara ett mycket betydelsefullt steg mot en viss breedertyp. För den som lyssnade på debatten om Marviken är det inte möjligt att säga att någon ny typ föreslogs, som skulle vara överlägsen den skisserade, även om önskemål om andra utvecklingslinjer framfördes. I dag kan man med betydligt större säkerhet få ett entydigt besked om hur den fortsatta verksamheten skall bedrivas. Lättvattenreaktorn är en realitet — breedern måste följa. Det är i dag det mest betydelsefulla för framtiden. Men, herr talman, likväl måste den reservationen göras att forskningen ännu inte är färdig på detta stora område. Vad som i dag bedömes vara det riktiga kan i morgon vara ett helt passerat stadium, men efterklokheten får inte därigenom något högre värde.

Herr talman! Efter det avtal som har träffats mellan staten och ASEA och med hänsyn till det utskottsutlåtande som nu ligger på riksdagens bord finns det de facto inget alternativ: vi kan endast följa vad som föreslås. Jag är den sista att förneka att förslaget innehåller vissa positiva element, i varje fall så till vida som att utvecklingen nu läggs över på en kommersiell bas. Vi vet ännu inte vilken roll atombo laget kommer att spela; jag såg till min förvåning att dess petita för nästa år rörde sig om belopp av ungefär samma storleksordning som hittills. Jag antar att det är fromma önskningar från bolagets sida som inte kommer att infrias. Det är emellertid för tidigt att nu uttala sig om det. Vad vi vet är att utvecklingen på atomkraftssidan kommer att förläggas till det nya halvstatliga fusionsföretaget. Det hindrar emellertid inte att man har vissa frågor att ställa och vissa kritiska reflexioner att göra både om detta företags typ och om tillvägagångssättet. Utgångspunkten måste då vara den situation som vi kan se framför oss beträffande kraftförsörjningen i landet.

Vill man skona de ännu orörda älvarna måste man komma i gång med ett kommersiellt utnyttjande av kärnkraften för praktiskt bruk. Även om man förstår motivet bakom vad som här har skett, måste man ändå ställa sig frågande på vissa punkter. Till en början kan frågas, om det över huvud taget var nödvändigt att staten och ASEA gjorde denna fusion. I och för sig är det inte av något intresse att ha en sådan sammankoppling, eftersom staten i framtiden kommer att bli den stora producenten av nukleär kraft, liksom staten varit det hittills i fråga om vattenkraft. Därmed blir staten också den störste köparen av anläggningar av denna typ. är det då en riktig och sund konstruktion på företagssidan att staten som den störste köparen lierar sig med den största producenten? Man kanske kan svara, att det fordras så stora kapitalinvesteringar att inget enskilt företag är dem mäktiga. Därtill kan sägas, att ASEA redan innan fusionen med staten ingicks hade projekterat anläggningar av denna typ. Jag tänker speciellt på Oskarshamnsverket, beträffande vilket uppgörelse var träffad och arbetet långt på väg när ungefär vid midsommartiden i år avtalet mellan staten och ASEA slöts. De stora kapitalinvesteringarna indicerade alltså i och för sig inte att staten måste bli medproducent.

Gränsen mellan staten som köpare och staten som säljare är — det borde man medge — i praktiken inte så lätt att upprätthålla. Jag är rädd för att utvecklingen kan komma att besanna att det hade varit lättare att uppträda objektivt och att anta lägsta och i övrigt bästa anbud, om staten helt hade hållit sig borta från producentsidan. Vi hade då haft en fri marknad. Allting tyder på att den svenska verkstadsindustrin kommit så långt, att den kunnat uppträda i konkurrens med utländska företag, precis som den gjorde när det gällde Oskarshamn och Ringhals och som den gjorde även när det gällde den stora och mycket diskuterade leveransen till Finland som inte blivit av. Såvitt jag förstår var det alltså inte nödvändigt att ingå detta avtal. En annan sida av saken som man inte kan undgå att frapperas av är att av talet slöts samtidigt som Vattenfall lade ut sina beställningar av de båda Ringhalsanläggningarna. Beställningen av den ena anläggningen gick som bekant till ASEA, och den andra beställningen gick till ett utlädskt företag.

Det förefaller som om detta inte vore en slump. Jag skall inte säga att man därmed begick någon oriktig handling, men ur den svenska kraftkonsumentens synpunkt är det absolut ett primärt intresse att kraften liksom allt annat köps till så låga priser som möjligt. Det förefaller mig som om tillvägagångssättet i detta fall inte utgör någon garanti för att detta konsumentintresse har tillgodosetts. En annan rätt anmärkningsvärd sida av denna uppgörelse är den sekretess som omgav det hela. Mig veterligt har inte denna betydelsefulla och på lång sikt omfattande uppgörelse varit utsänd på remiss till någon instans. Om jag är rätt underrättad har inte ens den arbetande atomutredningen haft en möjlighet att uttala sin mening om denna affär. Inte heller har någon annan sakkunnig instans såvitt jag har kunnat finna haft tillfälle att yttra sig. Sekretessen är anmärkningsvärd, och det skulle vara av stort intresse att få höra förklaringen, om statsrådet Wickman anser sig ha möjlighet att lämna någon sådan.

Även andra frågor i detta samman skulle behöva belysas. Jag tänker speciellt på atombolagets ställning. Atombolaget har ju tillsvidare kvar Studsvik och forskningen i sin regi. Det är viktigt att tillse att den utomordentligt mörklagda forskning som bedrivs i atombolagets regi icke kommer att bli ett speciellt verktyg åt den nya halvstatliga fusionen kring ASEA. Atombolaget måste tvingas ställa forskningen till fri disposition och under fri insyn. Det är ett krav på forskningen över huvud taget och inte minst på forskningen på detta område. Här har förekommit en anmärkningsvärd sekretess. Jag skall be att ur en PM som kommit i min hand få citera en liten passus: »För ca ett år sedan fördes förhandlingar mellan atombolagets ledning och dess personalorganisationer ang. sekretessparagrafens utformning och tillämpning.

Den kan ju inte i och för sig vara rimlig.

Jag skulle vilja framföra en energisk uppmaning till statsrådet Wickman att ägna dessa synnerligen viktiga frågor större uppmärksamhet än hittills. Sedan statsrådet Wickman övertog ledningen och ansvaret för atompolitiken har i varje fall på detta område ingen förbättring inträffat, utan bolaget har fasthållit vid sin sekretesspolitik. Det finns även ett par andra frågor som jag skulle vilja ställa. Den ena gäller vad man ämnar göra med Ranstad. Det är ju en mycket betydelsefull fråga, och såvitt jag vet kommer den inte att behandlas av den utredning som — enligt vad statsrådet har meddelat statsutskottets femte avdelning — kommer att tillsättas inom en nära framtid. Vi får ju veta i utskottsutlåtandet att en utredning kommer att tillkallas, men enligt uppgift gäller den enbart Studsvik. Man kan säga att det är anmärkningsvärt, eftersom atomutredningen under landshövding Lemne ganska nyligen avlämnade ett betänkande om Studsvik, där det föreslogs att Studsvik skulle ombildas och läggas under huvudmannaskap av en särskild stiftelse. Men jag förstår, om man därvidlag har kunnat ha sina funderingar och eventuellt tänkt göra om Studsvik till någon institution i anslutning till tekniska högskolan eller universitetet. Jag har själv varit inne på funderingar om. att det kunde vara en riktigare väg.

Därför är det av stort intresse att veta vad man tänker göra med denna anläggning som har slukat så pass många hundra miljoner och som nu har en kader av anställda vilka naturligtvis är bekymrade för sin framtid. Man får se till att det inte går likadant för dessa människor som det tydligen kommer att gå för ganska många anställda i Durox. Ranstad ligger också i närheten av Skövde, och vi får hoppas att denna stad förskonas från alltför många sådana här prövningar. Jag skulle så till sist vilja komma in på en tanke som jag snuddade vid redan under debatten om föregående punkt.

Jag tror att atombolaget skulle få en helt annan utformning om vi hade ett annat budgetsystem, d.v.s. ett system av det slag som nu skall prövas i statsförvaltningen över huvud taget, varvid det måste redovisas vilken vinst och effekt investeringar och andra utgifter åstadkommer. Jag hoppas att detta skall bli en biprodukt av det beslut riksdagen i dag kommer att fatta. Jag är inte övertygad om att vad som här föreslås är den bästa lösningen men det återstår att se. Kunde man få till stånd en ändring av den art som här antytts av verksamheten inom den nya fusionen, är det dock möjligt att kanske uppnå något positivt resultat som vi på lång sikt skulle kunna vara tillfredsställda med.
Herr talman! Jag vill endast anföra några få synpunkter i anknytning till vad herr Henningsson tidigare yttrat och även understryka en del av vad herr Ståhl anfört. Man kan inte komma ifrån att regeringen nu föreslår en radikal omläggning av vår atomenergipolitik. Bakgrunden är naturligtvis känslan av att man för en kostnad av 2000 miljoner kronor — eller i dagens penningvärde närmare 3 000 miljoner — ändå uppnått relativt litet. Herr Henningsson har rätt i att försvarssynpunkter under åtskilliga år talat för tungvattenreaktorn. Jag delar alltså hans uppfattning på den punkten. Men så småningom stod det ändå klart att det fanns starka skäl som talade för lättvattenreaktorn och att försvarsaspekten inte tills vidare kunde tillmätas någon avgörande betydelse, och det har ju regeringen inte heller påstått. Jag förmodar att inte heller herr Henningsson har den uppfattningen vad beträffar större delen av 1960 talet. Det var ju då kritiken började, och den gick ut på att det var någonting som var oriktigt avvägt. Kritiken kunde inte börjat på riksdagsplanet. Som herr Ståhl påpekade var vi — och detta gällde även utskottet i fråga — otillräckligt informerade. Men innan de stora beställningarna lämnats till ASEA, vilket naturligtvis ändrade läget, framfördes därifrån en rätt hård kritik. Just när Marvikenanläggningen hade påbörjats och ännu inte dragit några väsentligare kostnader riktade professor Hannes Alfvén en mycket skarp kritik mot Prospektet. även professor Torsten Gus tafson och andra har anfört kritiska synpunkter. Därför tror jag inte att det går att komma ifrån detta problem genom att tala om »efterklokhet». Man får nog lov att trycka mera på att informationen har varit otillräcklig. Det har faktiskt förekommit ett alltför långt drivet hemlighållande från atomenergibolagets sida, och man har varit något envis med att hålla fast vid tungvattenreaktorlinjen. Om man nu i stället, åtminstone för avsevärd tid framåt, måste satsa på lättvattenreaktorn för de nya anläggningarna innebär detta att mycket arbete tidigare givits en mindre ekonomisk inriktning, även om pengarna naturligtvis ingalunda är helt bortkastade. Jag har emellertid begärt ordet i huvudsak för att beröra en annan aspekt, nämligen frågan om fördelningen av de statliga anslagen till forskning i vidsträckt bemärkelse inom atomenergiområdet respektive inom andra naturvetenskapliga och tekniska områden, låt vara att någon skarp gränsdragning där naturligtvis inte är möjlig att göra. Jag har fått det intrycket, och det tror jag är en mycket vanlig uppfattning bland de naturvetenskapsmän som förstår detta så oändligt mycket bättre än jag, att det har funnits en snedbelastning därvidlag som i viss mån har fortsatt även under det senaste budgetåret. Det har offrats för mycket pengar på den kärntekniska och för litet på den teknisk-naturvetenskapliga forskningen i övrigt. Låt mig här bara nämna några siffror utan närmare kommentarer. Under budgetåret 1965/66 fick samtliga forskningsråd ungefär 70 miljoner kronor i anslag. Det gällde alltså inte bara teknisk-naturvetenskaplig utan även samhällsvetenskaplig och annan forskning. Samma år fick AB Atomenergi ett anslag på 98 miljoner kronor. Dessutom gav staten ytterligare 9,7 miljoner till atomforskning och 6,5 miljoner kronor till internationell samver kan inom kärnforskningen. Av AB Atomenergis anslag på 98 miljoner kronor gick en mycket stor del till forskning, direkt och indirekt. Man kan sålunda säga att anslagen till forskning på kärnkraftsområdet var av samma storleksordning som anslagen till alla övriga forskningsråd tillsammans. För budgetåret 1967/68 steg anslaget till AB Atomenergi till cirka 100 miljoner kronor. Därav avsågs till forskningsoch utvecklingsarbete 74,8 miljoner kronor. Härtill kom sedan vissa anslag till atomforskning och till internationellt samarbete inom kärnfysikforskningen, så att det sammanlagda anslaget blev ungefär 100 miljoner. Man kan jämföra detta belopp med anslagen för teknisk och naturvetenskaplig forskning, som enligt forskningsrådens medelstilldelning uppgick till ungefär 47 miljoner kronor. Nu är det klart att man alltid kan fråga vad som vid en jämförelse är forskningsanslag när man bygger en forskningsreaktor o.s. v. Men även om vi drar gränsen där mycket snävt för det som inom atomenergibolaget används till forskning tror jag ändå man kommer upp till en siffra som närmar sig 40 miljoner kronor. Till det skall sedan läggas de båda andra anslagen, och då kommer vi i alla fall upp till en siffra på cirka 60 miljoner kronor, medan det samlade anslaget till de teknisk-naturvetenskapliga = forskningsråden som sagt var ungefär 47 miljoner. Jag har velat nämna dessa siffror som en liten motivering för kravet att avvägningsfrågan när det gäller statligt stöd till forskning måste tas upp till ett mera noggrant övervägande än vad som hittills skett. Forskningsberedningen, som utskottets majoritet hänvisar till, har tydligen inte klarat den uppgiften — om det nu är så att man anser att beredningen skall göra det. Och om man anser att regeringen självständigt borde göra den avvägningen, så har man inte heller där klarat uppgiften. I det senare fallet måste man förutsätta att andra förbereder frågorna. Detta är ett problem som återstår att lösa. Jag skulle därför vilja råda statsrådet Wickman att ta kontakt med ett urval av naturvetenskapsmän och tekniska forskare inom olika områden. Han skall då finna att ett mycket stort flertal har den uppfattningen att det förekommit en snedbelastning vid anslagsfördelningen. Jag har i varje fall träffat många naturvetenskapsmän och tekniska forskare som säger: Tänk, vad vi skulle ha kunnat göra de senaste tio åren, om vi hade fått någon liten del av de många miljoner som har regnat över atomforskning och kärnfysisk forskning! Herr talman! Statsrådet Wickman presenterade för en tid sedan i televisionen det nya företaget ASEA-ATOM, beträffande vilket jag för min del ingalunda vill avstyrka ett statligt engagemang. I dagens läge tycker jag att starka skäl talar för en sådan konstruktion. När herr Wickman presenterade nyheten gjorde han det med ett mycket glatt ansikte. Han menade att det, när staten har betalat sådana väldiga belopp på detta område, inte är mer än rimligt, att staten nu får vara med om att hämta frukterna i de vinster, som han tydligen väntade sig skulle komma — utöver förräntningen av det nya kapital på 48 miljoner kronor, som skall satsas. Mot bakgrunden av den tidigare debatten måste man väl ställa den frågan till statsrådet Wickman, om detta var något mera än litet extra reklam för den nya konstruktionen. Menar statsrådet Wickman att det finns utsikter till att ASEA-ATOM under konkurrens med andra företag på lika bas skall kunna håva in stora vinster utöver förräntningen av sitt aktiekapital? Jag undrar om Sveriges folk får erfara ot! statsrådet Wickmans mycket optimistiska uppfattning — att staten nu skall få tillbaka en del av vad man tidigare satsat — verkligen är berättigad. Eller har kanske statsrådet Wickman redan blivit mera betänksam — jag vill säga mer realistisk — när det gäller förväntningar som han vill hålla fram för Sveriges folk?

Herr talman! Det gläder mig att herr Ohlin delar min uppfattning att denna fråga haft försvarspolitiska aspekter. Men, herr Ohlin, bör vi inte också kunna komma överens om att man i början på 1960-talet inte hade kommit ifrån dessa aspekter? Det är först under de allra senaste åren vi gått in för en annan linje på detta område än den som tidigare drivits. Med hänsyn härtill tycker jag att vi också skulle kunna komma överens om att det fortfarande in på 1960-talet kunde läggas försvarspolitiska aspekter på detta ämne.

Herr talman! Herr Henningsson började med att säga att vi inte skall syssla med 1950-talet och inte ens med början av 1960-talet utan med de senaste åren. Men när han sedan skulle försvara sin position fann han inget bättre att tala om än synpunkter som framfördes på 1950-talet. Jag tror inte att vi kommer någonstans genom att tala om den perioden, då försvarssynpunkterna var mycket betydelsefulla för att inte säga utslagsgivande. De olika försvarssynpunkter som då anlades kan vi kanske diskutera när vi kommer till historieskrivningen för denna period. Men för diskussionsämnet i dag är detta helt irrelevant, ty här gäller det huruvida man höll på för länge med att inrikta en för stor del av energi och pengar på tungvattentekniken. Då är inte ett ord av det herr Henningsson sade relevant beträffande den kritik som jag här framförde. Jag började ju med att tala om, att jag var ense med herr Henningsson om att försvarssynpunkterna länge var mycket betydelsefulla och delvis avgörande.